Herr talman! På den sista punkten skall jag omedelbart tillfredsställa fru Sundberg. Efter att ha lyssnat på denna debatt med inlägg från ett antal borgerliga företrädare skall jag inte beskylla dessa talare för logik.

Som en mera allmän kommentar vill jag säga följande. Hur tokiga dessa beslut i så fall än har varit, som vi under stor enighet har fattat, så kan de inte ha varit så groteskt felaktiga att man inte kan lära sig någonting. Det kan inte vara så att vi har totalt omintetgjort alla möjligheter till utbildning. Men det är ju det intrycket man får framför allt av herr Burenstam Linder och i någon mån av fru Sundberg. De riktar därmed en direkt attack mot lärarna och antyder att dessa icke klarar sitt arbete ute i skolorna. De svenska lärarna har ändå en stor frihet att lägga upp undervisningen, välja metoder osv. Det är därför som man inte kommer ifrån att herr Burenstam Linders inlägg blir en attack mot den svenska lärarkåren. Det är detta som Lärartidningen reagerat mot — jag skall återkomma till det sedan. Fru Sundberg använde också klyschan att vi skall införa en utbildningspolitik som leder fram till tänkande varelser i stället för mekaniska varelser. Jag har inte sett någon reservation från fru Sundberg som mera konkret skulle uppfylla det önskemålet. Det är en självklarhet att vi vill skapa kreativitet, att vi vill ha kritiskt tänkande ungdomar och att vi vill ha dem sysselsatta. Jag har utvecklat det tidigare för fru Sundberg vid ett annat tillfälle. Som en generell kritik av vår svenska skola tror jag att det är grovt felaktigt och oriktigt, också mot lärarna och deras uppläggning av undervisningen. När det gäller matematiken vill jag hävda att det är en utomordentligt försiktig linje som Sverige valt. Det är orimligt att i detta fall jämföra oss med vad som hänt inom vissa stater i USA. Men självfallet måste jag som utbildningsminister säga att innan vi gör en slutlig utvärdering av detta måste vi avvakta att de första eleverna kommit igenom skolsystemet. Jag kan inte förorda en ryckighet, som innebär att man börjar med en viss pedagogisk metod och innan de första eleverna hunnit igenom det nya skolsystemet kastar om metoderna. Vi måste rimligen ha ett underlag för sådana beslut. Jag säger med avsikt ”vi”, för det är ju inte riksdagen som fattar beslut av den här karaktären, utan det är våra experter — huvuddelen f. d. lärare — som har arbetat fram metoderna och föreslagit dem. Besluten har också fattats utanför denna kammare. Jag måste faktiskt fråga fru Sundberg om en borgerlig regering skulle förorda att pedagogiska beslut fördes över från experterna till politikerna. Om så inte är fallet, är det en ganska orimlig anklagelse mot regeringen och riksdagen, för kritiken drabbar självfallet också riksdagen. Jag kan inte förorda att vi genom beslut i riksdagen hindrar de människor som särskilt arbetar med frågor av detta slag att föra fram nya idéer för att om möjligt finna bättre metoder. Därmed måste vi också acceptera att det någon gång kan ske felbedömning, att dessa experter kanske är för optimistiska i ett eller annat avseende, vare sig det gäller en direkt metod i grammatik eller en matematisk pedagogik. På den här punkten vill jag alltså som sagt ställa motfrågan till fru Sundberg om fru Sundberg verkligen menar att politikerna skall ta över beslutanderätten och därmed ansvaret. I fråga om IMU vill jag säga att detta icke är någon felsatsning. Jag fick den direkta frågan. Det är en förebild i hela läroplansutvecklingen på detta ämnesområde. Jag nämnde ett område där metoden som sådan var särskilt väl lämpad. Vid de årskurslösa högstadierna finns nämligen behov av särskilda metoder för att klara de speciella utbildningsproblemen. Även här måste jag ställa en motfråga till fru Sundberg: Menar fru Sundberg att IMU skall ha något slags monopolställning? Skall det inte finnas möjligheter att ta fram även andra läromedel? Fru Sundberg sade också att vi erbjuder ett matematiskt smörgåsbord. Det är inte så på matematikens område att vi har gått över till högre grad av teoretisering — fortfarande under beslut från experternas sida. Det är i stället så att vi har fått mer av insikt på bekostnad av den tidigare drillen. Jag vill också hänvisa till att när beslutet om den nya matematiken togs — nu förflyttar jag mig till gymnasieskolan — hälsades detta från den postgymnasiala utbildningens sida med stor tillfredsställelse. I tekniska högskolans remissyttrande 1963 framhålles att målsättningen i ämnet synes föredömlig från högskolans synpunkt och i och för sig värd allt stöd. Sedan kan man komma fram till andra erfarenheter allteftersom arbetet löper vidare. Men vi måste rimligen ha praktiska erfarenheter som visar att utbildningen inom ett sådant ämne i så fall i någon mån skall justeras. Det kanske är så att pendeln har slagit över väl mycket åt ett håll, men fortfarande är det här fråga om en expertbedömning som skall komma till stånd. Herr Richardson tog i sin replik upp frågan om språksituationen inom gymnasieskolan. I sin debattskrift om utvecklingsprogram för skolan har skolöverstyrelsen bl.a. tagit upp språkstudiernas organisation. Vi bör enligt min mening avvakta dels erfarenheter av det pågående Ludvikaförsöket, dels SSG-försöket, dels de synpunkter som den nämnda debattskriften kan ge upphov till. En omedelbar förändring — om det är det herr Richardson avser — är dessutom svår att genomföra därför att den leder till en rad timplaneförändringar i övrigt. Med detta har jag inte på något sätt velat avvisa en diskussion om de frågor som herr Richardson tar upp. Det är mycket möjligt att vi skall vidta förändringar i den riktningen, men jag anser mig i dag icke ha tillräckligt mycket material för att ta definitiv ståndpunkt. Däremot anser jag att det är ett väsentligt och viktigt problem. Herr Richardson tog sedan upp en diskussion om tidigare utbildningsministrar. Nu måste jag tyvärr konstatera att herr Richardsons kunskaper, trots att han har gått i den gamla skolan, inte är av det allra bästa slaget ändå. Herr Oscar Olsson med skägget var förvisso riksdagsman men inte ecklesiastikminister under 1920-talet. Det var däremot Olof Olsson, hedningen kallad, som satt som ecklesiastikminister i den socialdemokratiska regeringen. Rätt skall vara rätt. Speciellt om man uttalar sig på sitt eget område, utbildningens, och kritiserar ungdomen för dåliga kunskaper borde man kanske läsa på läxan bättre innan man går till talarstolen här i kammaren. Sedan ville herr Richardson göra skillnad mellan tidigare socialdemokratiska utbildningsministrar och de två senaste. Nu är det ju ett gammalt borgerligt knep att säga att det finns ingen så bra socialdemokrat som den som har avgått, vare sig han heter Wigforss eller Tage Erlander eller Per Edvin Sköld eller något annat. Ju längre tillbaka i tiden de varit aktiva och ju äldre de är desto bättre är de sedan enligt den borgerliga bedömningen. Det får väl Olof Palme och jag tåla. Jag skall nu inte tala för min egen del, men när det sägs att Olof Palme inte har någon bakgrund som skulle ha gjort honom lämplig som utbildningsminister vill jag erinra om att han ändå var ordförande i SFS under dess storhetstid. Han var studieledare i ett politiskt ungdomsförbund. Han var ledamot av ABF:s förbundsstyrelse — på tal om folkbildningen. Han var ledamot av gymnasieutredningen. Han ledde det studiesociala utredningsarbetet. Det är alltså en bana som inte är helt olik — även om den i många avseenden kvantitativt överskrider — herr Richardsons egen partiledares meriter. Han brukar ju från folkpartiets sida framställas som en utomordentlig utbildningspolitiker. Har inte heller herr Helén tillräcklig bakgrund för att kunna tillträda t.ex. utbildningsministerposten, om det nu inte blir någon viktigare post aktuell för honom i en borgerlig regering? Av någon anledning glömde herr Richardson Tage Erlander. Han har också varit ecklesiastikminister. Det har hänt först med Tage Erlander och sedan med Olof Palme att de blev statsministrar, och det tyder ju på att de inte har bedömts som så väldigt skrala sett från socialdemokratiska utgångspunkter. Att vi sedan inte duger enligt folkpartiets bedömning tar vi med en rätt god nypa salt. Jag tycker emellertid uppriktigt sagt inte att vi skall föra den formen av debatt i kammaren. Jag delar herr Wikströms uppfattning att t.ex. det påhopp som Svenska Dagbladet gjorde på folkpartiledaren Helén var ganska oanständigt, och jag tycker att vi skall avhålla oss från sådana i utbildningsdebatten. Jag skall härefter övergå till herr Burenstam Linder. Jag hade en debatt med fröken Ljungberg i kammaren för ett tag sedan, alltså med en partivän till herr Burenstam Linder. Jag tror att den debatten var nyttig på den del av utbildningsområdet som vi då diskuterade. Där tror jag däremot inte att ett inlägg av det slag som det herr Burenstam Linder nyss framförde medför något positivt för utbildningen från vare sig den ena eller den andra utgångspunkten. Herr Burenstam Linder har nu övergivit Statsföretagsdebatten. Det har ju visat sig att alla de anklagelser han där kastade ur sig inte håller inför en bedömning av utvecklingen. Statsföretag AB visar ett utomordentligt fint resultat. Nu flyttar herr Burenstam Linder i stället över sin svartmålning från Statsföretags verksamhet till utbildningsområdet. I förbigående lyckades t.o.m. herr Burenstam Linder säga att Sverige är ett ekonomiskt högtstående land men att det var synd att vi har ett så dåligt utbildningsväsende. Nu när vi för utbildningsdebatten får vi alltså höra att vi är ekonomiskt högtstående. Det har inte låtit riktigt så när herr Burenstam Linder varit inne på sitt tidigare specialområde. Jag konstaterar att det inte bara är jag som är orolig för moderaternas utbildningspolitik. Herr Helén konstaterade ju i sitt Göteborgstal, som var anledningen till det personliga påhoppet i Svenska Dagbladet, att moderaterna företräder en utbildningspolitik som han på vissa punkter måste ta avstånd från. Jag skall göra några korta kommentarer till herr Burenstam Linders inlägg innan jag går över till herr Wikströms anförande för att sedan återkomma med några principiella synpunkter på det som moderatrepresentanten tog upp. Herr Burenstam Linder sade bl.a. att Alva Myrdal hade velat göra sig av med alla lärare innan skolsystemet kunde bli tillfredsställande. Ja, vad Alva Myrdal sagt är att vi kanske egentligen skulle ha börjat med lärarutbildningen när vi började reformarbetet. Eftersom vi inte gjort det, måste vi enligt fru Myrdals mening acceptera att en stor grupp lärare fungera under en längre tid med en utbildning som var avsedd för en annan skola. Det är bakgrunden till fru Myrdals uttalande. Varför skall man då framföra hennes ord i det sken som herr Burenstam Linder ger? Herr Burenstam Linder säger också att skolöverstyrelsen nu plötsligt är oroad och har slagit om i sin uppfattning. Självfallet har skolöverstyrelsen inte ändrat någon uppfattning. Skolöverstyrelsen påbörjade det arbete, som den nu redovisat, samtidigt med att den nya läroplanen för gymnasiet kom till stånd och samtidigt med att Lgr 69 började fungera ute i skolorna. Det ligger i skolöverstyrelsens verksmässiga ansvar att på detta sätt löpande följa läroplansarbetet. Därför finns det inte på denna punkt någon skiljaktig mening mellan verket och departementet. Jag tror att generaldirektör Orring undanber sig tolkningar av det slag som herr Burenstam Linder gjorde. Dels pågår det alltså en rullande läroplansöversyn, dels har vi startat SIA-utredningen och SSK-utredningen. Då anser självfallet verket och departementet och jag förmodar flertalet ledamöter av kammaren — i varje fall gjorde herr Elmstedt det för några veckor sedan — att vi bör avvakta dessa utredningars arbete och förslag innan vi tar ställning till mera generella åtgärder. Herr Burenstam Linder tog också upp Uppsalatalet och åberopade att jag skulle ha givit en oriktig beskrivning av matematikundersökningen. Det var en enda sak som jag ville belysa med resultatet från gymnasiet i detta sammanhang, nämligen påståendet att en bredare satsning på gymnasieskolan, som innebär att vi tar in fler elever, icke har lett till försämrat resultat från den lilla gruppen mest begåvade. Sverige och Japan kom nämligen på första plats i vad avser de bästa 5 procenten. Det var det som jag ville säga med att citera IEA-undersökningen på den punkten, och det bekräftas uppenbarligen med all önskvärd tydlighet av IEA-undersökningen när det gäller de naturorienterade ämnena. Herr Burenstam Linder skulle sedan ge intryck av att han hade ett program, med vilket man skulle lösa de problem som finns på skolområdet. Mindre klasser, sade han. Jag har tidigare i olika sammanhang talat om dels att Sverige har det lägsta elevantalet per klass, dels och framför allt att vi har den största lärartätheten över huvud taget jämfört med andra länder. Vi har alltså tagit på oss utomordentligt stora kostnader för att få en stor lärartäthet. Det kostar väldigt mycket pengar. Nu säger herr Burenstam Linder, representant för det parti som hårdast har motsatt sig utbyggnaden av den offentliga sektorn, att här borde vi gå ännu längre, här borde vi ha satsat ännu mera. Nog brister det i trovärdigheten när man ena minuten kräver lägre skatter och i nästa minut yrkar på högre utgifter. Men varför har ni inte då föreslagit åtgärder i den riktningen i riksdagen? Motionsrätten är inte avskaffad, herr Burenstam Linder. Att här framföra detta som ett krav går bra så länge man inte behöver vidtaga någon praktisk åtgärd. Om mastodontskolorna är bara att säga att läroplanen Lgr 69, där vi tog bort differentieringen, gör det möjligt att bygga mindre skolor. Elevernas val ställer inte krav på så stort underlag längre. Men även om moderaterna inte har motsatt sig Lgr 69, har de heller inte precis tillhört pådrivarna. Det är andra partier som har fått vara det. Det skall vara mindre teoretisering, säger herr Burenstam Linder. Ja, det är möjligt att det bör vara något mindre teoretisering av grundskolans högstadium, men är herr Burenstam Linder då beredd att ställa sig upp och ta kritiken från universitetshåll just i fråga om de mindre teoretiska kunskaper som blir följden av det? Man får inte ta den ena godbiten ur ett paket och sedan tro att man kan stanna därmed, utan man får vara beredd att ta konsekvensen, om man plockar fram en sådan fördel i ett system. Den har en baksida som herr Burenstam Linder inte kan komma ifrån. Vidare ville herr Burenstam Linder ha ett nytt betygssystem. Det är möjligt att vi skall ha det, och herr Burenstam Linders parti har en representant i betygsutredningen som har möjlighet att lägga fram ett konkret förslag på den punkten. Om vederbörande är aktiv där, kan han eller hon medverka till att påskynda arbetet. Samma sak är det på de andra punkterna. Moderata samlingspartiet är representerat i SIA-utredningen. Det går bra att där föra fram synpunkterna. Jag tror att ingen i ansvarig ställning är beredd att säga att vi skall gå fram innan vi har fått detta utredningsarbete klart. Några synpunkter också till herr Wikström! Herr Wikström påpekade att det inte bara var privilegierade som hade hjälpt till med skolreformen och nämnde ett antal namn: Löwbeer, Edenman, Sandgren. Det är naturligtvis riktigt att de personer som gjorde det centrala arbetet i mycket stor utsträckning är personer som har en lång utbildning bakom sig, men vad jag avsåg var den breda uppslutningen, människorna i frikyrkorörelsen — som herr Wikström känner till —, i fackföreningsrörelsen, i nykterhetsrörelsen. I alla de grupperna finns personer med i allmänhet sexeller sjuårig folkskola bakom sig. Vi kan väl säga att dessa personer är undantag som bekräftar regeln, så kan vi kanske vara överens, Däremot tog herr Wikström liksom herr Burenstam Linder upp Lärartidningens ledare och ville underkänna den. Det var, menar jag, en principiellt betänklig argumentering från både herr Wikström och herr Burenstam Linder. Denna ledare i Lärarförbundets tidning var ändå en ovanligt kraftig reaktion mot vad man uppfattade som en onyanserad kritik och svartmålning av skolan. Man säger också — och jag tycker att det är ganska logiskt av Lärarförbundet — att detta drabbar lärarna i sista hand. Då sägs det här — och jag vet inte vad det finns för underlag för detta — att en blivande ledamot av denna kammare skulle skrivit den ledaren, och därför skulle man uppenbarligen inte fästa så stort avseende vid den. Är de båda ledamöterna av denna kammare säkra på att de därvidlag kan stå för sin uppfattning, är ni absolut säkra på att det är riktigt? Det är min första fråga. Min andra fråga: Om man är folkpartist eller moderat och företräder en lärarorganisation — och det finns förvisso sådana personer — är man då opolitisk, medan man däremot om man råkar vara socialdemokrat plötsligt är politiker? Skall vi inte förutsätta att om denna ledare tas in i Lärartidningen så återspeglar den förbundets uppfattning? Jag skulle bli mycket förvånad om inte förbundet reagerar mot den insinuation som herrar Wikström och Burenstam Linder har riktat mot Sveriges lärarförbund och dess tidning. När det gäller de otillräckliga förkunskaperna i språk har jag redan i kompetenspropositionen uttalat att har man t.ex. bara två betyg i engelska så bör man starkt avrådas från studier i detta ämne. På den punkten tror jag alltså att herr Wikström och jag har samma uppfattning. Det är mycket dåliga förutsättningar för en elev med så pass låga betyg i gymnasieskolan när det gäller matematik och moderna språk att med framgång klara sig på universitetsstadiet. Däremot har naturligtvis det faktum att vi har satsat på ett bredare gymnasium lett till att vi har fått minska specialiseringen inom vissa områden. I det gamla latingymnasiet hade vi en specialisering på språksidan, medan utbildningen i samhällskunskap, matematik, fysik, kemi och biologi var utomordentligt torftig, för att inte säga helt utesluten för de flesta eleverna. Jag noterar också för herr Wikströms del att han vill satsa större resurser på de svagpresterande, och jag tycker att det är utomordentligt bra; vi är helt överens på den punkten. Herr Wikström frågade om universiteten skall starta på samma nivå som nu och som tidigare. Det har jag också slagit fast i kompetenspropositonen, så svaret på den frågan blir ja. Därefter, fru talman, skulle jag vilja något mera allmänt kommentera de inlägg som gjorts i dag mot bakgrund av den allmänna debatt som förs. Det har sagts både här i dag och tidigare i debatten att den svenska skolungdomens kunskaper försämrats katastrofalt jämfört med förhållandena i andra länder. Det har sagts att vår industri på grund av detta inte kommer att kunna klara konkurrensen på världsmarknaden. Situationen skulle helt enkelt vara enormt usel. Jag hade hoppats att vi i dag skulle ha tillgång till hela IEA-undersökningarna. Nu dröjer det, som herr Burenstam Linder påpekar, ytterligare ett par veckor. Men så mycket står ju redan klart av det som har kommit fram, att svenska elever klarar sig mycket bra i jämförelse med eleverna i andra länder. Svenska Dagbladet skrev häromdagen — herr Burenstam Linder kanske föredrar att jag åberopar en tidning med den färgen: ”Internationell undersökning: Svenska elever lika bra som västtyska och japanska”.

Om vi hade haft så erbarmligt dåliga resultat som herr Burenstam Linder i hela sitt inlägg ville ge intryck av skulle vi redan på basis av dessa preliminära resultat ha kunnat konstatera att Sverige vore ett bottenland. Nu framgår det emellertid att de svenska skolungdomarnas prestationer — och därmed lärarnas insatser — är goda och på flertalet områden t.o.m. utomordentligt goda. Detta — och jag vill säga det omedelbart för att det som herr Burenstam Linder tidigare sagt inte skall upprepas — innebär självfallet inte att vi saknar problem. Vi har ju en miljon elever i grundskolan, vi har 250 000 elever i gymnasieskolan, vi har 140 000 studerande i postgymnasial utbildning och vi har en stor grupp vuxenstuderande. På dessa punkter skulle jag vara beredd att rada upp massvis av problem som jag anser det angeläget att vi ger oss i kast med. För att vi skall kunna föra den diskussionen måste vi emellertid ha en rimlig utgångspunkt. Och det tror jag att vi har med herr Wikström och definitivt med centerpartiet, men jag finner det nästan omöjligt att föra en diskussion med herr Burenstam Linder enligt den debattuppläggning han hade. Vi har ju understrukit vikten av att finna lösningar genom att lägga ned 25 miljoner kronor på forskningsoch utbildningsarbete inom SÖ-området och 10 miljoner kronor på universitetsområdet. Ändå påstår herr Burenstam Linder att vi inte är intresserade av att ta reda på hur det står till eller att vi försöker dölja det. Inte skulle jag ha gått till Sveriges riksdag och begärt 35 miljoner för forskningsoch utvecklingsarbete på skolans område, om jag hade velat dölja situationen i olika avseenden! Jag förstår heller inte varför man skall nedvärdera och svartmåla vad våra elever och lärare åstadkommer. Det kan ju inte vara stimulerande för vare sig lärarna eller eleverna att ständigt få höra att man inte lär sig någonting i dagens skola. Det var faktiskt vad herr Burenstam Linder sade här — hela inlägget präglades av detta. I dag borde väl den naturliga reaktionen i stället vara att vi gläds över de rätt fina resultat som trots allt tycks komma fram i IEA-undersökningen. Då återkommer ju Lärartidningens fråga med förnyad styrka: Vart syftar man egentligen med sin kritik? Vad är avsikten med herr Burenstam Linders inlägg här i dag? Herr Burenstam Linder åberopade ett antal undersökningar som jag nu omöjligen — vi har ju redan tagit mycket av kammarens tid i anspråk — kan diskutera. Herr Burenstam Linder kastade bara ur sig en rad uppgifter, och jag vill till kammarens protokoll anteckna att jag skulle ha väldigt många synpunkter att anföra med anledning av detta. Jag skall emellertid bara ta upp en av redovisningarna, som jag anser viktig att diskutera. Det är den allra senaste, och den är — som herr Burenstam Linder sade — mycket kritisk, nämligen MATEK-rapporten om den grundläggande utbildningen i matematik vid teknisk fakultet. Rapporten genomsyras ju av uppfattningen att orsaken till de dåliga studieresultaten är elevernas dåliga förkunskaper — alltså de kunskaper som eleverna har när de lämnar gymnasieskolan. Otvivelaktigt har den nuvarande utformningen av matematikundervisningen i gymnasieskolan medfört vissa problem. Den breddning av stoffet som skett har tyvärr skett på bekostnad av den rena räknefärdigheten. Problemet är emellertid observerat från både SÖ:s och UKÄ: sida. I den samarbetsgrupp som tillsattes mellan SÖ och UKÄ hösten 1971 för att behandla frågor rörande matematikundervisningen i gymnasieskola, universitet och högskolor har de här frågorna ingående diskuterats. En viss förbättring av stoffet i gymnasiematematiken på N och T-linjerna har redan skett för att ge ökat utrymme åt färdighetsträning genom de nya metodiska anvisningar till läroplanen som har utfärdats från och med hösten 1972. I denna samarbetsgrupp har MATEK varit representerad av sin före detta ordförande professor Jan Hult, vilket kan vara intressant att notera eftersom hans namn har nämnts här i dag. En successiv förändring av läroplanerna i matematik kan således förväntas, kanske något i den riktning som MATEK föreslår. Men det bör observeras att matematikundervisningen i gymnasieskolan ändå inte enbart är till för att ge grunden för matematikstudier vid tekniska högskolor och för matematikundervisningen vid universiteten. En något större förståelse för skolöverstyrelsens problem vore därför önskvärd.

Man har givit denna försöksverksamhet olika utformning vid olika lärosäten för att därmed få bredare möjligheter att bedöma vilka metoder som är positiva. Hittills inkomna rapporter tyder enligt vad jag erfarit på mycket goda resultat. Verksamheten har mottagits mycket positivt både av elever och lärare, och lärarnas insatser och intresse har varit glädjande stora. Även här tyder resultaten på mycket kraftiga förbättringar. Om vi ser på grundkursen A 1 i Uppsala har man ökat från 38 höstterminen 1971 till 59 höstterminen 1972. I Lund är motsvarande siffror samma tid från 57 till 67. De siffror jag sedan nämner har noterats från 1970—1972: Umeå från 48 till 85, Linköping från 76 till 70 — där ligger man alltså redan på hög nivå — och Örebro från 31 till 65. Från Karlstad har jag inget jämförelsetal, men man ligger där nu på 71. Växjö har ökat från 61 till 84. Underhandsrapporter visar också att antalet avhopp bland de studerande har minskat markant. Det intressanta är således att matematikundervisningen vid filosofisk fakultet för närvarande ger helt tillfredsställande resultat — med elever som genomgått en undervisning i matematik vid gymnasiet som här har beskrivits såsom mycket dålig! Jag har velat nämna dessa exempel som motvikt mot allt det som herr Burenstam Linder anförde, därför att mina exempel visar att man i ett läge kan upptäcka problem i undervisningen, och där man då gör en utvärdering med hjälp av en arbetsgrupp och sätter in motåtgärder, vilka sedan ger positiva resultat. I detta fall kan vi alltså på ett viktigt område vid ett flertal universitetsoch universitetsfilialstäder se utomordentligt positiva förbättringar. Kunde inte herr Burenstam Linder ha blandat upp sitt inlägg med litet sådana redovisningar? Eftersom han gav en så ensidig bild måste jag efterlysa motivet till kritiken. Beträffande MATEK :s konkreta förslag är det litet svårt för mig att omedelbart ta ställning till dem, eftersom utredningen kom mig till handa så sent som i lördags, men för att ändå visa att jag är beredd att föra en diskussion om dessa frågor skall jag göra några spontana reflexioner. MATEK:s förslag om betyg 3 som lägsta intagningspoäng i matematik stämmer mycket väl med den allmänna syn som jag gav uttryck åt i propositionen om gymnasieskolans kompetens. Jag uttryckte det så att elever med lägre betyg än 3 i språk och matematik bör starkt avrådas från studier i dessa ämnen. Och jag föreställer mig att detta är en sak som vi kan överväga. Ett annat förslag är återinförandet av viktade betyg. Gymnasieutredningen gjorde en stor undersökning om detta. Det visade sig att viktade och oviktade betyg gav nästan exakt samma urval av elever när man prövade på olika elevårgångar, och man fann att argumenten för oviktade betyg vägde över. Eleverna kan naturligtvis ha inrättat sig efter detta nya system, och det är möjligt att en undersökning i dag skulle ge ett annat resultat. Jag har ingenting emot att man i det pågående arbetet med kompetensbestämmelserna särskilt prövar denna fråga. Jag tycker det kan vara värt att göra det, och jag kan för övrigt nämna att den redan har varit föremål för debatt i utbildningsdepartementet. Ett annat förslag från gruppen är att man skall vidta förändringar av prestationskraven för vissa elever. Därvidlag var synpunkterna, vad jag kunde se, så allmänna att det är svårt för mig att konkret ta ställning, men den punkten kan naturligtvis diskuteras. Skulle vi ha behov av en ny typ av ingenjörer skall vi naturligtvis ta upp den frågan. Det stora problemet, såsom jag upplever det, på det här området är — återigen för att föra in en reell diskussion om utredningsproblem och inte bara kasta ur sig värdeomdömen som herr Burenstam Linder gjorde — det minskade intresset för naturvetenskaplig-tekniska studier. Det är ett allvarligt problem. Vi har haft en sådan svacka vid ett tidigare tillfälle, då vi satte in motåtgärder. Vi fick en uppgång, men nu har vi återigen en svacka, och jag anser att det är viktigt att man diskuterar orsakerna härtill. Det är uppenbarligen ett problem både på gymnasieskolan och universitetsoch högskoleområdet. Jag finner det utomordentligt angeläget att vi kan få till stånd ett ökat intresse för studier på detta område. En sak som vi direkt kan konstatera är den mycket sneda könsfördelningen. Vi har definitivt bland flickorna en stor begåvningsreserv, och det vore angeläget att få flickorna att söka till dessa linjer. Med hänsyn till den här svackan har också grupper av studerande kommit in på utbildningen som tidigare inte skulle ha haft en chans. Det finns säkerligen ett antal som egentligen aldrig borde ha varit på denna utbildning, eftersom de har den diskuterade tvåan i betyget, som vi har konstaterat är ett för lågt betyg för framgångsrika studier. Med hänsyn till den kritik vi upplevt i dag och som vi har hört ibland ute i landet skulle man ha väntat sig att oppositionen i denna riksdag, där vi ändå beslutar om utbildningspolitiken, skulle ha krävt en helt annan utbildningspolitik. När man läser riksdagsmaterialet från denna vår skulle man då vänta sig rader av reservationer med förslag till en radikalt annorlunda utbildningspolitik. Här kommer jag, fru talman, fram till det som jag finner nästan groteskt efter att ha lyssnat till gjorda inlägg. Vilka yrkanden har framställts under denna vårriksdag när vi behandlat regeringens förslag? Jo, följande tre: För det första har beträffande pedagogiskt utvecklingsarbete i en mittenreservation krävts ytterligare 2 miljoner kronor. För det andra krävs beträffande det obligatoriska skolväsendet i en mittenreservation 240 000 ytterligare till invandrarbarnen. För det tredje krävs när det gäller gymnasieanslaget i reservation av centern och vänsterpartiet kommunisterna 3 miljoner kronor ytterligare för stödundervisning till invandrare. Totalt krävs alltså ytterligare 5,2 miljoner kronor när det gäller ett anslag på 5,4 miljarder. En ökning med 1 promille är alltså vad som skulle lösa alla de problem som herr Burenstam Linder påstår finns i vårt utbildningsväsende. Det finns inte på en enda punkt en gemensam borgerlig reservation. Även om de SIFO-undersökningar åtminstone moderata samlingspartiet och centern nu glädjer sig åt skulle vara riktiga och vi skulle få en borgerlig majoritet i denna kammare skulle alltså denna borgerliga majoritet inte kunna genomföra de förslag som ni fört fram, därför att det inte finns en enad borgerlighet bakom dem. Vad svarar ni ute i landet när ni får frågor på detta område? Jag såg att ett par av de moderata ledamöterna var ute och reste i landet och klagade högljutt på utbildningsområdet. Men har ni aldrig tänkt på att någon människa kanske trots allt läser riksdagsprotokoll och upptäcker att ni inte gjort dessa särskilda yrkanden? Det skulle vara utomordentligt intressant att höra vad herr Burenstam Linder skulle svara, om han fick en sådan fråga på något av sina möten. Herr Burenstam Linder sade att jag verkade arg i interpellationssvaret — hur han nu kan utläsa det ur de stencilerade sidor som vi tyvärr tvingas använda. Nej, jag är inte arg. Men uppriktigt sagt tycker jag det är en ynkedom när politiker först sitter i riksdagen och röstar igenom och stöder utbildningsreformer och sedan, när vi av naturliga skäl får inkörningsproblem med en ny läroplan på gymnasieskolan och en ny läroplan på grundskolan, åker land och rike runt och beklagar sig. Jag tycker uppriktigt sagt att vi borde ha en sådan stabilitet i den svenska demokratin och den svenska riksdagen, att vi kunde stå för beslut vi gemensamt har fattat. Jag anser att det är en styrka för utbildningspolitiken — på den punkten kan jag instämma i vad herr Wikström sade — att vi under stor enighet kunnat fatta beslut om dessa genomgripande reformer. Därför vill jag inte i onödan dra upp en strid om utbildningspolitiken. Men jag kan å andra sidan inte annat än beklaga ett parti som först röstar för reformerna och sedan icke står för detta när det blir diskussion. Under mina fyra år som utbildningsminister har centerpartiet när det gäller denna muntliga argumentering — jag understryker att jag nu inte avser de olika formella voteringarna — i praktiskt taget alla avseenden ställt sig på regeringens sida. Någon enstaka folkpartist har någon gång orerat, men i nästan samtliga viktiga principfrågor har vi kommit fram till en gemensam uppfattning. Jag har ingen anledning att kritisera t.ex. herr Wikströms uppläggning av debatten i dag; jag uppfattar det så att han vill ta upp det som brister och inte går ifrån ansvaret för de beslut som riksdagen fattat. Men med moderaterna är det annorlunda. Det är, som jag sade, sällan de skiljer sig från de övriga när det kommer till votering, men jag har fått intrycket att vissa moderater — inte alla; det vill jag starkt betona — skulle önska sig en skola med en helt annan utbildningspolitisk målsättning. Men problemet är att vi aldrig får riktigt klart besked — om det nu beror på att man är splittrad inom gruppen eller på att man inte riktigt vågar säga rent ut vad man tycker. Nu har emellertid herr Wallmark, moderaternas tidigare främste förespråkare i riksdagen tillsammans med herr Nordstrandh, talat. Denne moderat kräver i klartext en elitskola. En sådan är nödvändig, säger han, av hänsyn till näringslivet. Jag uppfattar hans argumentering som uttryck för en utomordentligt skrämmande syn på skola och samhälle. Därför är det viktigt att klarhet skapas på denna punkt. Herr Wikström har redan i sitt inlägg starkt betonat att en elitskola är honom helt främmande. Herr Burenstam Linder däremot gick helt förbi den punkten i mitt interpellationssvar, trots att han rimligen måste ha förstått att det var hans parti som var utpekat. Därför finner jag det befogat att upprepa frågan: Står moderata samlingspartiet bakom detta krav på elitskolor? Jag begär inget annat svar än ett enkelt ja eller nej. Eftersom vi har moderata samlingspartiets vice ordförande Staffan Burenstam Linder med i debatten i dag, borde det vara möjligt att få ett besked å partiledningens vägnar. Visst skall vi diskutera kvaliteten på den svenska skolan! Det intressanta med de internationella undersökningar som vi här har fört fram är ju att den gamla konservativa tesen, att en skola för alla förstör för de mest begåvade, inte håller. Sverige får bra genomsnittssiffror trots den stora andel elever som går till gymnasieskolan, samtidigt som vi ligger i topp, om vi tar ut de fem, tio bästa procenten. Jämför vi med t.ex. Västtyskland, är det alldeles påtagligt att detta land, med en hård urvalsskola, kommer något bättre än Sverige på ungefär en tiondel av eleverna som går vidare till gymnasieskolan, medan vi har nära hälften av alla elever i gymnasieskolan, men tar vi då de 9, 10 bästa procenten, som motsvarar ett sådant urval, kommer Sverige långt över Västtyskland. Det måste väl vara rimligt att ta detta som en utgångspunkt när vi diskuterar problemet. Vi kan aldrig föra en vettig diskussion, vare sig i denna kammare eller någon annanstans, om vi inte bestämmer oss för om vi A) är beredda att ställa upp bakom de grundläggande principerna för skolan — det är där vi inte har fått ett klart besked från moderaterna — och B) om vi accepterar en någorlunda nyanserad bedömning av vad vi klarar och inte klarar. Denna nyansering saknades totalt i herr Burenstam Linders inlägg. Det mest beklämmande med herr Wallmarks inlägg är emellertid att han diskuterar kvalitet från en enda utgångspunkt, nämligen näringslivets intressen och behov. Kvaliteten på skolan har dock en del andra och inte mindre viktiga aspekter. Dem bortser uppenbarligen också herr Buren stam Linder från; det fanns inte en antydan om sådana krav i hans inlägg i dag, detta trots att herr Burenstam Linder i andra sammanhang oroar sig för utslagningsmekanismerna i samhället och de hårda prestationskrav som gör att människorna inte har tid för umgängesliv eller kultur. Men för att upprätthålla sitt speciella och begränsade kvalitetskrav på skolan är moderaterna fullt beredda att offra de elever som inte till fullo kan motsvara kravet på idealprestationer. När det gäller skolan accepterar man utan att blinka krav på att individer skall slås ut och stämplas som misslyckade, skall tvingas ut på arbetsmarknaden med begränsade valmöjligheter och därmed också begränsade utvecklingsmöjligheter och med en upplevelse av utbildningsväsendet vilken knappast är ägnad att ge dem en insikt om det roliga och stimulerande i att söka sig kunskaper. Man talar varmt om demokratin, men tänker man aldrig på hur farligt det är för demokratin att bygga upp isolerade eliter, att ge välutrustade människor intrycket att omtanken om deras prestationer är viktigare än hänsynen till de svagare, att de förras framgångar självfallet får köpas till priset av att andra knuffas undan? Därför vill vi från socialdemokratins sida bestämt varna för att skolan blir ett utpräglat konkurrensoch elitsamhälle. Vi har tyvärr alltför mycket kvar av detta fortfarande, men strävan måste gå i den motsatta riktningen, inte vara att öka elittänkandet inom skolan. Det är visserligen möjligt att vi den vägen skulle få fram en liten grupp, vars prestationer i proven skulle göra Svenska Dagbladets läsare glada, men när vi formar utbildningspolitiken måste vi också tänka på det samhälle där vi alla skall leva och bo. Då kan vi inte bortse från att det finns människor som har svårigheter, som behöver hjälp och stöd, som behöver kontakt och inte isolering. Visst är samverkan och solidaritet även på skolans område någonting svårt — utvecklingen går inte alltid framåt så fort som vi skulle önska. Ibland dyker nya problem upp, som sammanhänger med samhällsutvecklingen i stort. Det är alltså en lång och mödosam väg vi har att gå, men den vägen måste vi gå, om det postindustriella samhället skall bli ett människovärdigt samhälle. Därför är det enligt min uppfattning viktigt att vi som utgångspunkt för denna diskussion från partierna får klara deklarationer om vilken principiell inställning man har till skolan i ett demokratiskt samhälle. Om vi väl har kommit dithän, och fått klarhet i om det finns kvar en grundläggande enighet eller inte, kan vi som det andra steget analysera var vi lyckats bra och var vi lyckats mindre bra. Jag skall vara den förste, när vi konstaterar brister, att ta initiativ för att gå ut och rätta till de bristerna. Jag hoppas på den punkten bli trodd på mitt ord och på min goda vilja att medverka till detta. Sedan kan vi föra debatten om den långsiktiga utvecklingen och förändringen av vårt utbildningsväsende. Något av inläggen i dag tyckte jag visade ansatser härtill. Men tyvärr har jag tvingats att göra ett utomordentligt långt inlägg efter det att framför allt herr Burenstam Linder gått in i den utbildningspolitiska debatten. Nu hoppas jag att han startar nästa inlägg på punkten om den principiella inställningen, annars blir den fortsatta debatten helt ointressant — då vet vi inte vilka motiven är bakom herr Burenstam Linders inlägg.

Fru talman! Utbildningsministern begärde att debatten skulle föras så att man kan bli trodd. Låt mig börja med att uttrycka en skeptisk inställning till trovärdigheten i utbildningsministerns yttrande.

Utbildningsministern ställde flera direkta frågor till oss. Ett av de hårdaste angreppen riktades mot vår oförmåga att ta ställning i konkreta frågor, mot att vi inte i riksdagsarbetet har fört fram de åsikter som vi för fram i debatter. Jag skall bara nämna två saker. Utbildningsministern vet lika väl som jag att vårens arbete i riksdagen huvudsakligen är koncentrerat till yrkanden i samband med behandlingen av anslagsframställningar i huvudtiteln. Ingen kan väl fordra att moderata samlingspartiet skall visa sådan ansvarslöshet att vi av statsbudgeten för utbildningsfrågor skulle begära 400 miljoner kronor respektive 1 miljard kronor till den och den frågan utan att den först har blivit utredd enligt det system som är brukligt även med nuvarande regering. Jag syftar här bl.a. på vårt ställningstagande när det gäller mindre klasser. Jag vill redan nu säga att jag håller på att undersöka de siffror som skulle visa att det blir en merkostnad av 100 miljoner kronor för att minska klasserna med en elev. Utbildningsministern har här blandat samman två faktorer: att sänka delningstalen med ett, respektive att sänka medeltalet av antalet barn per klass med ett. I det senare fallet ligger medeltalet på 24—26 elever — det varierar på olika stadier. Vi har från vår sida inriktat oss på att till en början sänka delningstalet. De kostnadsberäkningar som jag har gjort och som jag senare kommer att redovisa visar kostnader som ligger flera gånger under de siffror som utbildningsministern nämnt i sin skrämseltaktik, då han talat om att mindre klasser kommer att kosta 100 miljoner kronor mer. Kan utbildningsministern redovisa bakgrunden till de beräkningarna, tror jag att det skulle underlätta mitt pågående arbete. Vi skall alltså göra en klar distinktion mellan att sänka delningstalet och att sänka medeltalet i samtliga klasser i Sverige med en elev. Som exempel på vårt agerande när det gäller kvalitetskravet vill jag hänvisa till två konkreta frågor, nu aktuella i riksdagen. Den ena är vuxenutbildningen, som kommer att behandlas på onsdag i riksdagen. Moderata samlingspartiet har där krävt — låt vara att det kan ses som en bagatell — särskild kompetens av de lärare som skall meddela denna undervisning mot bakgrund av att vi vill ha ett kvalitetskrav på undervisningen i svenska språket. Ett annat aktuellt område gäller läromedlen — den frågan behandlas nu i utbildningsutskottet. Jag vill bara hänvisa till att vi i motion begärt — utbildningsministern är fortfarande okunnig om detta — att vid utprövningen av läromedlen skall särskild hänsyn tas till deras förmåga att meddela kunskap. På område efter område har moderata samlingspartiet hävdat kvalitetskravet. Jag tycker att det är näst intill otillständigt att utbildningsministern står här och förnekar kännedom om våra insatser i riksdagen på det utbildningspolitiska området. Utbildningsministern ställde i övrigt vissa konkreta frågor till mig, och jag skall gärna besvara dem. BI. a. frågade herr Carlsson om en borgerlig regering skulle ge sig in på en ryckig utbildningspolitik. Han syftade därvid på att eventuella förändringar skulle kunna medföra ryckighet. Men var finns här logiken? I fortsättningen av sitt anförande talade utbildningsministern om att läroplanen för gymnasiet infördes 1970. Redan 1972 kom man med nya metodiska anvisningar inte minst på grund av att universiteten har klagat på gymnasieundervisningen. Blir det någon större ryckighet om man efter tre år planerar att införa nya metodiska anvisningar för matematikundervisningen också i grundskolan? Varför är det ena ett exempel på en orimlig ryckighet men inte det andra? Jag vill i detta sammanhang ge utbildningsministern en eloge — eller är det kanske herr Moberg som skall ha komplimangen — för vad som hänt när det gäller matematikundervisningen på filosofisk fakultet respektive vad som kommer att hända vid de tekniska högskolorna. Men där har det så att säga varit nödvändigt att göra dessa insatser omedelbart, eftersom det blir allvarligare konsekvenser av bristerna ju högre upp man kommer i utbildningen. Det behöver emellertid, som jag ser det, inte innebära att man inte skulle kunna gå ända ner till grundskolan och undersöka om trots allt grundfelet ligger där. Men då säger utbildningsministern att detta innebär en avisering om ryckighet i en borgerlig utbildningspolitik. Jag påstår att så definitivt inte är fallet. Sedan frågade utbildningsministern om vi vill göra de pedagogiska besluten till politiska beslut. Det har inte varit tal om det! Vad det rör sig om är att departementet och skolöverstyrelsen såsom verkställande organ trots allt följer de politiska riktlinjer som måste finnas inom utbildningspolitiken. Det är de politiska riktlinjerna som riksdagen har beslutat om, och därvidlag har det rått en mycket stor enighet om den kvantitativa utbyggnaden av skolan. Men det hindrar inte att statsrådet är ansvarig för detaljutformningen och genomförandet av de politiska riktlinjerna i form av pedagogiska beslut. Jag vågar säga att det är en markant skillnad mellan utbildningsministerns svar här i dag och de svar vi fick i våra kvalitetsdebatter för ett par år sedan, något som också herr Burenstam Linder indirekt betonade i sitt anförande. Då använde utbildningsministern huvudsakligen skolans kvantitativa utbyggnad som ett argument för att vi inte kunde ställa lika höga kvalitetskrav. Redan där bröt sig våra åsikter. Vi ansåg att man även med den kvantitativa utveckling som förekommit och som vi tillstyrkt borde försöka upprätthålla kravet på kvalitet.

Våra anföranden skulle vara ett indirekt angrepp på lärarna. Skall detta bli utbildningsministerns nya argument i de här debatterna är det verkligen skrämmande. Då tar han bara till någonting som han tror skall kunna vara ett effektivt vapen. Jag vill återigen be utbildningsministern gå tillbaka till vad som sagts i riksdagen. Gå också tillbaka till varenda debatt som är refererad i pressen, herr utbildningsminister, och jag tror jag kan säga att det visar sig att från vårt håll har vi i varje fråga velat stödja och komplimentera lärarna för det arbete och de stora insatser de gör inom dagens skola. Det är ju något förvånande att herr Carlsson inte märker att lärarna attackerar utbildningsministern. Det kan vi i alla fall läsa oss till. Tyvärr har jag inte siffrorna här, men vi har ju sett hur stor ökningen har varit av andelen lärare som haft personliga svårigheter i sin arbetssituation. Den ökningen har varit alldeles markant. Jag skall inte ta upp frågan om Svenska Dagbladets angrepp på herr Helén. Den debatten har vi fört i riksdagen, och herr Carlsson vet lika väl som vi vad som sades vid det tillfället. Från moderata samlingspartiet har inga motsättningar på något sätt förts fram. Jag tror att de övriga frågorna kommer att besvaras av herr Staffan Burenstam Linder, men jag skulle vilja sluta med att säga att jag nästan glömde att ge utbildningsministern min andra komplimang. Det gällde IMU-projektet som vi diskuterade i riksdagen för några år sedan. Skolöverstyrelsen begärde att detta skulle användas i alla Sveriges skolor. Nej, sade utbildningsministern, och det gjorde han alldeles kolossalt rätt &
Fru talman! Att gå hem och läsa på historia bättre är ju en uppmaning som blivit klassisk. Riktigheten av den besannas ständigt och jämt. När det gäller de tidigare socialdemokratiska utbildningsministrarna frågade statsrådet Carlsson varför jag inte nämnde Tage Erlander. Självfallet därför att han bara satt drygt ett år som ecklesiastikminister. Det var ju en intressant reflexion från herr Carlssons sida att utbildningsministerposten skulle vara en så bra statsministerskola, vad som nu kan ha legat bakom denna antydan. Vad i övrigt gäller jämförelser mellan tidigare utbildningsministrar och de två senaste, var det inte i första hand frågan om erfarenhetsbakgrunden jag tog fasta på. Jag sade tvärtom att det kunde vara av värde att gå in i en verksamhet med nya, friska ögon utan alltför mycket av den konventionella uppfattningen. Förändringen har snarare gällt inriktningen. Det är inte möjligt att i en kort replik ge belägg för min uppfattning, men jag har funnit en markant skillnad i själva målsättningen, i politiseringen av skolan i lusten att utnyttja skolpolitiken som ett instrument för att nå andra syften än dem som är skolans egentliga. Jag kan ge ett exempel på denna politisering som jag tycker är mindre tilltalande. I broschyren Vad lär de sig i skolan, Ingvar Carlsson? heter det i första meningen: ”När socialdemokratin fick regeringsansvaret fungerade skolan som ett medel för överklassen att föra vidare sina privilegier till sina barn.” Det är ju en grotesk verklighetsförfalskning, ingenting annat. Utbildningsministern frågade vad oppositionen vill och menade att det inte tycks vara så mycket i realiteten. Han hade bara funnit tre reservationer i de betänkanden som nu har behandlats i riksdagens utbildningsutskott. Han nämnde bl.a. att han tyckte det var futtigt med bara en höjning av anslagen till forskning och utbildning för skolöverstyrelsen på 2 miljoner kronor. Men det är en viktig fråga, och just denna reservation belyser ju inriktningen i vårt arbete. Vi har accepterat de stora skolreformerna men är angelägna om att uppföljningen skall ske på ett riktigt sätt för att man skall kunna korrigera när man upptäcker brister. Och brister finns — det har vi kommit överens om. Denna anslagshöjning på 2 miljoner är inte särskilt stor men ändock riktig. I själva verket har anslaget urholkats genom att det används till mängder av rutinuppgifter inom skolöverstyrelsen. Vad slutligen gäller den fråga i min interpellation som här har kommit i bakgrunden trots att den är väsentlig, nämligen språkprogrammet i gymnasieskolan, fick jag ett något fylligare svar i utbildningsministerns replik, där han nämnde att skolöverstyrelsen nu arbetar med detta problem. Det är bra; jag hade självfallet inte förväntat mig något definitivt ställningstagande från utbildningsministerns sida i dagens interpellationsdebatt.

Fru talman! Låt mig börja med att kommentera utbildningsministerns synpunkter på citatet ur Lärartidningen. Där måste herr Carlsson uppenbarligen ha missförstått mig. Jag sade faktiskt enligt manuskriptet att det ligger en del i de kommentarer om vantrivseln som Lärartidningen har gjort. Min synpunkt var närmast ett taktiskt tips, om herr Carlsson till äventyrs skulle behöva något sådant. Jag tror att det finns andra kommentarer av liknande innebörd — inte bara det inlägg som herr Carlsson nu flera gånger har upprepat. Det var alltså ett litet fint försök till hjälp, generös som jag är! Jag delar utbildningsministerns uppfattning att det är önskvärt att det råder samstämmighet mellan å ena sidan handlandet i riksdagen och i utbildningsutskottet och å andra sidan de synpunkter som man för till torgs ute i landet. Detta gäller förvisso inte bara utbildningsfrågorna. Det har inte undgått mig att det även i herr Carlssons eget parti finns medlemmar som talar något annorlunda ute på fältet än i riksdagen! Vi kan väl var och en försöka verka för att i våra skilda partier åstadkomma en sanering på den punkten. Jag vill också vitsorda att det i de flesta och kanske de avgörande utbildningsfrågorna har rått enighet mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Dock har det funnits principiella markeringar som man inte kan begränsa till varje enskilt arbetsår; det är inte varje år vi tar ställning till principfrågor. Jag vill erinra om att vi tillsammans med centern förordade ett ökat mått av praktiska inslag i läroplan för grundskolan. Vi har reserverat oss för att man så långt som möjligt skall försöka undvika att lägga ned mindre skolenheter. Jag tänker på en sådan principfråga som behandlingen av kompetenspropositionen i fjol, där vi förordade en treårig normalstudieväg till fortsatta universitetsoch högskolestudier. Jag tänker vidare på den starkare satsning på pedagogiskt forskningsoch utvecklingsarbete som herr Richardson redan talat om. Det är klart att det finns skillnader och inte alldeles oväsentliga sådana, men jag kan vitsorda den samstämmighet i stora och väsentliga frågor som har funnits mellan socialdemokrati och liberalism inom utbildningssektorn. På de konkreta frågor jag ställde till utbildningsministern fick jag till svar att herr Carlsson delar den uppfattning som utbildningsutskottet gav uttryck för i fjol, nämligen att utgångsnivån för studier vid universitet och högskolor bör vara oförändrad. Följdfrågan måste då bli: Vad kan man göra för att också i verkligheten komma därhän? Vad än dagens debatt har vittnat om, har det varit alldeles entydigt att vi alla, även utbildningsministern, är oroade av att den nya skolan inte förmått ge ett tillfredsställande utbildningsresultat över hela sektorn. Där kan man väl konstatera att under de senaste åren är det universiteten och högskolorna som har fått bära den tunga bördan av att gymnasieskolan i många fall inte har förmått uppfylla målet i studieplanerna. Det har inneburit framför allt att kursfordringarna har fått skäras ned och stödundervisning av olika slag måst anordnas. Det arbete som man från universitetens sida har lagt ned i detta avseende är värt ett varmt erkännande. Men det får till följd att universitet och högskolor får ta på sig undervisningsuppgifter som egentligen ligger på gymnasieskolan. Detta kan i längden inte vara rimligt. Hela utbildningsnivån förskjuts successivt uppåt på ett sätt som måste få vittgående ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser. Det är därför nödvändigt att kräva att också gymnasieskolan måste anpassa sig efter elevernas otillräckliga förkunskaper. Språkprogrammet i gymnasieskolan t.ex. måste ses över och enligt min mening leda till att de treåriga linjerna blir minst tvåspråkiga och att treåriga studiekurser om möjligt garanteras. Den pågående översynen av kursplanerna i matematik måste säkert också leda till förändringar på gymnasienivån. Vid riksdagsbehandlingen i fjol av kompetenspropositionen deklarerade vi ifrån folkpartiets sida att universitetsoch högskolestudierna måste bygga på oförändrad utgångsnivå. De förkunskaper som krävs för de olika utbildningsvägarna vid universitet och högskolor skall uttryckas i särskilda förkunskapskrav som i förening med den nya allmänna behörighetsregeln i allt väsentligt motsvarar vad som uttrycks i nu gällande behörighetsvillkor. Mot den här bakgrunden är det oroande att man nu på sina håll tycks vara inne på att två års gymnasiestudier skulle vara tillräckligt för behörighet till högre studier. Med tanke på de brister i förkunskaperna som vi har konstaterat bl.a. i debatten i dag skulle en sådan förändring få vittgående konsekvenser. Den skulle slå sönder hela den bas för fortsatta studier som de treåriga gymnasielinjerna utgör i dag. Att man då inte längre kan tala om oförändrad ingångsnivå är uppenbart. Det vore därför bra om utbildningsministern ville ge oss ett klart besked om vi för framtiden har att vänta oss att tvååriga gymnasiestudier skall utgöra den normala förberedelsen för högre utbildning. Till sist, i mitt första inlägg sade jag att poängen med skolreformerna är inte bara att fler elever skulle få en längre utbildning utan framför allt att fler elever skulle få en bättre utbildning. Det är en liberal skolpolitik.

Fru talman! Det ville förefalla — eller hur? — som om utbildningsministern här hade haft en femte motdebattör, som t.ex. gjorde gällande att alla kunskaper har försvunnit i den nya skolan. Jag vet inte riktigt vad herr Carlsson fick det ifrån. Jag blev förvånad när han plötsligt påstod att det var jag som hade sagt det. Har jag sagt det? Nej, det har jag faktiskt inte gjort, utan mitt inlägg — som utbildningsministern fann så fruktansvärt och som enligt honom innehöll en sådan svartmålning, som visade en sådan brist på rimlig debatteknik och allt vad det hette — var som jag underströk några gånger ett återgivande av ett antal slutsatser som mer eller mindre offentliga instanser kommit fram till. Jag har faktiskt inte försökt mig på att göra något ensidigt urval därför att jag tror inte det lönar sig i politiken att till väljare förmedla någon falsk bild. Jag tror inte det är en metod som är hållbar. Man måste faktiskt ha en oerhört stark strävan efter att grunda sina ståndpunkter på fakta så långt det nu är möjligt. Det har jag strävat efter. Jag vet inte någon undersökning som jag på något sätt har undertryckt i min uppställning här. Herr Carlsson ville söka stöd för sina synpunkter på min debatteknik däri att när det gällde Statsföretag — som vi plötsligt kom in på — hade det visat sig att jag hade sakligt sett fel. Ja, jag tror att herr Carlsson fullständigt har missuppfattat detta. Om Statsföretag AB i dag går bättre, tror jag att det beror på att man har slutat med de olika experiment som det fanns grundad anledning att i olika sammanhang kritisera i riksdagen. Vi skall vidare ta fasta på statsrådets synpunkt på ledaren i Lärartidningen. Jag har absolut inte sagt — vilket herr Carlsson tyckte var bekvämt att tro — att eftersom ledaren kanske var skriven av en socialdemokrat skulle man inte kunna lita på den. Det skulle vara mig mycket fjärran att säga något sådant. Men vad jag sade var faktiskt att det är möjligt att chefredaktören, som står på samma riksdagslista som herr Carlsson, får tillfälle att nästa år här i riksdagen förklara för Ingvar Carlsson att denna ledare, ehuru det förvisso kan ligga en del av värde i det som framförs i den, precis som herr Wikström sade, icke är representativ för vad tidningen i övrigt skriver. Det skulle väl i så fall vara en bra information för herr Carlsson att få från vederbörligt håll. Jag läser denna tidskrift regelbundet och kan icke finna att vad man i den ledaren sade var representativt. Jag har därmed dock icke sagt att det skulle vara felaktigt, bara att det inte var representativt. Om man vidare i den snutt som herr Carlsson tycker om att citera tog avstånd från onyanserad kritik, kan det inte avse den typ av kritik som herr Wikström och jag anförde. När allt kommer omkring var den kritik jag anförde — jag återkommer till det på nytt — referat från mer eller mindre offentligt material. Det var alltså inte så att jag stod och redogjorde för min högst subjektiva uppfattning om hur det var i det ena eller det andra avseendet. I själva verket, herr utbildningsminister, har jag en personlig erfarenhet från det högre utbildningsväsendet, nämligen genom att jag undervisar en del på Handelshögskolan, där jag måste säga att studenterna är mycket bra. Det som jag själv kan se rimmar alltså inte med de rapporter vi fått, men det kan möjligen bero på att vi är gynnade vad beträffar de studenter som söker sig dit — vad vet jag? Men jag upprepar att jag inte här i kammaren framfört någon subjektiv eller onyanserad kritik utan har anfört referat och citat ur offentligt material. Därför är inte heller de synpunkter som jag framfört kritik av någon lärare. Det kan icke vara kritik av lärare att citera vad lärare säger. Däremot finner jag fortfarande Alva Myrdals uttalande även i den tappning som herr Carlsson gav det vara en kritik av lärare. Ett uttalande om att det på något sätt skulle vara bättre om man hade kunnat börja reformarbetet med lärarna, dvs. hade haft någon annan uppsättning av lärare än den som vi faktiskt har, måste uppenbarligen vara en kritik av de lärare som nu är verksamma. Låt oss sedan gå över till programområdet, dvs. vilka åtgärder som skall vidtas. Det är ju en kär visa från regeringen att det råder en sådan oerhörd splittring på den borgerliga kanten. Men varför inte visa att den uppläggningen av regeringens argumentation i detta avseende är ganska tokig. Jag har i min hand det folkpartistiska dokument som lades fram av Gunnar Helén i april. Jag har studerat det, och jag tycker att det är goda tankar som där framförs i tio punkter. Jag har läst dessa efter det att jag skrev mitt eget anförande och finner i själva verket att de väl rimmar med de synpunkter som jag hade som huvudinslag i mitt eget program. I detta sammanhang kan det tydligen inte finnas sådana svårigheter att komma överens, sådana schismer osv. som utbildningsministern talat om. Tvärtom tycks det finnas en glädjande samstämmighet i uppfattningarna. Några synpunkter på en del detaljer i det som jag anförde. Kraven på mindre klasser fann herr Carlsson vara en lämplig utgångspunkt för att ironisera över vad han tyckte var en motsägelse i moderat politik, nämligen att å ena sidan tala om behovet av lägre skattesatser och att å andra sidan vilja framlägga förslag som skulle förorsaka extra utgifter. Ja, för det första tror jag att statsrådet överdrivit de utgifter som faktiskt skulle vara förenade med att minska antalet elever per klass. För det andra har det på grund av en misslyckad ekonomisk politik här i landet t.ex. blivit ett reformstopp ute i kommunerna. Det har blivit stora ekonomiska svårigheter över allt. Vi har fått en långsammare ekonomisk utveckling som gör att på ett par tre år bortfallet av inkomster kanske är upp emot 10 miljarder. Det tror jag det, att det då blir svårt på olika sätt, men med en annan ekonomisk politik — av den typ som vi kommer att resonera om i riksdagen de första dagarna i juni — är jag övertygad om att det kommer att finnas utrymme för betydelsefulla reformer. Och om herr Carlsson nu fann det så upprörande att jag framlade detta speciella reform förslag, så är det väl bra om han sedan inte i talarstolarna ute i landet står och säger att moderaterna är så rysliga, att det bleve så förskräckligt om de kommer till makten, att alla reformer skulle slopas och allt vad det heter i vanliga fall. Gläds då över att här finns ett konkret och, som jag tycker, bra förslag! När det gäller betygsfrågan tror jag att jag kan lova att vi kommer att framlägga förslag i utredningen. Såvitt jag har förstått — det är möjligt att det är fel — arbetar denna utredning inte med någon speciell fart utan t.o.m. ganska långsamt. Den är nyligen tillsatt, men det skulle inte förvåna mig om det vore på det viset, helt enkelt därför att i betygsfrågan har det hittills varit ett oerhört förhalande av vad som borde göras. Utredning efter utredning har presenterats på ett sätt som jag tror att herr Richardson i en annan interpellation har visat ganska effektfullt. Låt oss sedan komma fram till det här med elitskolan, det var ett oerhört buller från utbildningsministern på den punkten. Han citerade herr Wallmark, som förvisso har varit moderat riksdagsman men som icke står på någon moderat riksdagslista. Och det citerade uttalandet hade herr Wallmark gjort i Malmö i en helt annan kapacitet. Jag skall glädja herr Carlsson med att säga att vi inte alls vill ha någon skola för eliten.

Jag har alltså fört fram den synpunkten både i interpellationen och i mitt första inlägg. Det skulle vara intressant att höra herr Ingvar Carlssons synpunkt på denna utvärdering av utbildningspolitiken som har gjorts från en del håll; det skulle vara mycket intressantare än att höra utbildningsministern fara ut i några hemska utmålningar av det ena eller andra skolsystemet som han tänker sig skulle kunna komma att genomföras. Herr Ingvar Carlsson slutar med att säga att han skulle vara den förste att vara med på nya initiativ när vi konstaterar brister. Jag finner inte underlag för det uttalandet i interpellationssvaret. Där fanns väldigt litet av lyhördhet för en starkt tilltagande kritisk debatt om skolväsendet. Det är ju intressant med det citat ur Lärartidningen som jag gjorde i min inledning här och som skulle behöva upprepas: ”Det är svårt att räkna alla de gånger som lärare denna vår larmat om skolans svårigheter med undervisningen, men det är under alla förhållanden ovanligt många. Upprop om ”krafttag” mot ”disciplinupplösningen” cirkulerar numera snart sagt överallt i landets skolor.” Bara för tydlighetens skull vill jag understryka för herr Carlsson att det inte var jag som stod och svartmålade och kritiserade lärarna, utan det här var ett uttalande i Lärartidningen. Jag har haft tillfälle att debattera med herr Carlsson några gånger förut, och jag tycker att han är en skicklig debattör. Jag frånkänner honom ingalunda en hel del förtjänster och kvaliteter. Tvärtom, han är nog bra på sitt sätt. Men här finns en underlig motsägelse mellan den bild som han är beredd att ge dels av sina debattmotståndare, som i den här debatten, dels av situationen och förändringarna inom utbildningsväsendet, och det som man tycker sig kunna se när man nu läser tidningar, utredningar och annat.

Fru talman! Jag skall försöka göra detta inlägg relativt kort, även om fyra debattörer åter har varit uppe. Fru Sundberg menade att det var rimligt att motionärerna fick avvakta ett utredningsarbete innan man avkrävde partiet definitiva ställningstaganden, och jag skall utan vidare säga att det tycker jag är rimligt. Men då måste jag naturligtvis, även om jag råkar sitta i kanslihuset, kräva samma respekt för att jag på mitt partis vägnar känner behov av att avvakta SIA-utredningen och betygsutredningen, för att nämna två exempel, innan jag vill ta ställning. Det skulle om möjligt innebära en ännu grövre nonchalans mot den utredning som regeringen har tillsatt om jag inte avvaktade dels utredningens förslag, dels det remissförfarande som skall komma i anslutning till detta. När det gäller delningstalet per klass är den intressanta frågan: Vilken effekt tror fru Sundberg att en sänkning av delningstalet med 1 får för arbetet i skolan? Jag tror att alla — både lärare och elever och vi här — är beredda att säga att det inte är det som vi i så fall är ute efter. Det är de stora sänkningarna — till 25 eller 20 — som behövs för att få en klar och tydlig effekt. Då uppstår inte problemet att skilja mellan delningstal och medeltal, utan då sammanfaller beräkningarna någonstans på miljardnivån. Vad jag har antytt som en möjlighet, om man verkligen prioriterar högt att vi skall få ett lågt elevantal per klass, är att pröva en koncentration av resurserna för att nå just det målet. Det pågår ju faktiskt i dag ett försök i Malmö och ett försök i Kalmar. Skulle man inom skolan — utredningsmässigt nu i första omgången — komma till att man vill använda resurserna på det sättet, så skall vi naturligtvis som politiker lyssna till detta. Men jag vill inte låsa mig för någonting sådant i dag, eftersom det bl.a. skulle innebära att man skulle ta bort delar av specialundervisningen osv. Låt oss emellertid försöksmässigt se vilka effekter det får! I fråga om ryckigheten kanske jag inte heller behöver orda så mycket.

I något enstaka undantagsfall kan det mycket snabbt visa sig att det varit en felsatsning, och då kan man naturligtvis, trots att det för föräldrar och lärare måste framstå som en väldig ryckighet, bryta mot en huvudprincip. Men vad jag gav uttryck för tidigare var huvudprincipen att beslutar man — vare sig det gäller på expertstadiet eller på parlamentariskt håll — om en viss förändring, så måste man innan man bedömer förändringens effekt se hur dessa elever klarar sig när de har fått gå igenom stadiet som helhet. Om jag förenklar detta med ”politiska beslut” till vad frågan i verkligheten gäller, så skall det väl inte vara så att vi fattar politiska beslut om Pythagoras” sats. Det måste vara en expertbedömning, och jag tror att denna kammare skulle bli om möjligt ännu folktommare, om vi försökte oss på debatter av det slaget. Dessutom anser jag principiellt inte att vi som politiker skall överta experternas arbetsuppgifter — dels tar det tid från andra uppgifter, dels är experterna i vissa avseenden bättre beslutsfattare än vad rimligen politikerna kan vara. Det var detta jag ville ha sagt med min första replik. När det gäller lärarna uppfattar jag inte saken så att lärarna över hela linjen skulle vara djupt kritiska — som både fru Sundberg och herr Burenstam Linder tycktes vilja göra gällande — mot dagens skola. Det framgår tvärtom av Lärarförbundets egen undersökning att praktiskt taget samtliga lärare ställde sig bakom principerna för dagens skola. Att de sedan vill diskutera olika praktiska detaljer och utformningen av skolan är alldeles givet. Men jag finner det vara ett utomordentligt stöd att lärarna på detta sätt ställer sig bakom principerna för den svenska grundskolan. Herr Richardson behöver jag nu kanske inte säga mycket ytterligare till. Jag vill bara dementera den teori han hade om statsministern. Den teorin brister också historiemässigt i ett visst avseende. Socialdemokraterna byter inte särskilt ofta partiordförande som bekant, och därför kommer jag säkerligen att vara uppe i pensionsåldern, jag skall inte säga när vi byter statsminister men när vi byter partiordförande. Teorin håller alltså inte. Vi kommer att fortsätta traditionen att behålla våra partiordförande relativt länge. Det är som känt olika praxis på den punkten, men det skall jag inte nu gå in på. Sedan hade herr Richardson litet otur när han tog ett enda exempel för att bevisa att jag hade en mer politisk inställning till skolan. Det exempel som herr Richardson nämnde gick ut på att skolan var ett medel för överklassen. Det är faktiskt så att detta har jag citerat från Ragnar Edenman, vars inställning herr Richardson framställde som höjden av objektivitet: herr Richardson menade att Ragnar Edenman var mera intresserad av skolpolitik med kraftigare betoning på skola än på politik. Ragnar Edenman har visat hur den gamla skolan var strängt fördelad efter socialgrupperna, efter klasserna i samhället. Barnen från socialgrupp 3, arbetarklassen, gick till folkskolan, barnen från socialgrupp 2 — tjänstemännens barn — till realskolan och barnen från socialgrupp 1 till universiteten, i sämsta fall bara till gymnasiet. Ragnar Edenman har mycket slående, tycker jag, visat att skolan på det sättet var en del i det gamla klassamhället, medan den nya skolan syftar till att motverka klassuppdelning av detta slag. Och jag har faktiskt uppfattat det så att detta också varit en liberal strävan, att skolan på det här sättet skall vara ett medel att utjämna skillnader och orättvisor mellan olika samhällsklasser. Jag kan också vara relativt kortfattad i fråga om herr Wikström. När det gäller de tvååriga gymnasielinjerna har vi haft en debatt tidigare, där jag mycket klart gett uttryck för hur jag ser på den tvååriga gymnasieskolan och risken för återvändsgränder. Det jag i den aktuella debatten vänt mig mot är att man tar ut en grupp elever, som tidigare stannade vid en sjuårig utbildning och där vi nu har ambitionen att klara dem fram till en elvaårig utbildning, i vilken vi för in ämnet svenska och teoretiska inslag, därför att vi vet hur viktig denna kommunikationsmöjlighet är. Den gruppen tar man alltså ut och ställer dess resultat mot resultaten i den gamla urvalsskolan samt säger att här är det en kvalitetsförsämring. Det har inte förekommit i dagens debatt, men det görs tyvärr alltför ofta, och det tycker jag är en fruktansvärt orättvis jämförelse. Det är också orättvisa krav man då ställer på den nya skolan. Däremot skall jag nu inte ta upp frågan om den allmänna och den speciella behörigheten. Den får vi återkomma till vid ett senare tillfälle, när vi har ett bättre underlag än när vi förde den principdebatten tidigare. Herr Burenstam Linder sade också att han här bara har återgivit ett antal undersökningar. Då vill jag betona att herr Burenstam Linder snabbt och ytligt redogjorde för ett antal undersökningar som jag — om vi hade haft obegränsad tid till vårt förfogande — mycket väl skulle ha kunnat gå in på undersökning för undersökning. Enbart beskrivningen av skolöverstyrelsens ståndpunkter, vilken herr Burenstam Linder grundade på en tidningsartikel som i så fall har misslett honom, är ett exempel på det orimliga i att utdöma vår skola på sådant material. Ingen som här har lyssnat till herr Burenstam Linder och ingen som senare kommer att läsa kammarens protokoll kan säkerligen dra annan slutsats än att herr Burenstam Linder i sitt första inlägg dömde ut den svenska skolan. Hans andra inlägg tyckte jag däremot var mera nyanserat. En sådan uppläggning av skoldebatten tycker jag är fruktlös, för att inte säga farlig, eftersom vi då ju aldrig når fram till de sakfrågor som är viktiga att diskutera och de brister som det är så nödvändigt att vi rättar till. Sedan skall jag inte fortsätta debatten om Lärartidningen, men inte heller där tror jag att någon åhörare kunde uppfatta herr Burenstam Linders ord som något annat än en insinuation om att vederbörande var en kommande s-ledamot av denna kammare. Varför annars betona att det var en socialdemokrat? Det hade ju räckt med att säga en blivande ledamot av denna kammare. Om man läser protokollet tror jag att man inte heller på den punkten kommer till någon annan slutsats än jag gav uttryck åt i min första replik. Vidare tyckte jag det var bra att herr Burenstam Linder sade att han upplevde sina egna studenter som bra studenter. Det borde väl då också stämma litet till eftertanke mot den allmänna svartmålning av skolan som förekommer. Herr Burenstam Linder sade att hans egna erfarenheter inte stämmer med den bild som då och då målas upp — men tänk så värdefullt det hade varit om det hade kommit fram som en nyansering i herr Burenstam Linders första inlägg! Då är det möjligt att också karaktären på mitt inlägg hade blivit något annorlunda. I sitt första inlägg sade herr Burenstam Linder att Sverige är ett ekonomiskt högtstående land och att det var märkligt att vi då inte skulle kunna ha ett bra utbildningsväsende. Men när herr Burenstam Linder nu skulle motivera sin argumentering rörande Statsföretag och annan företagsamhet svängde han plötsligt och sade att vi har fört en misslyckad ekonomisk politik; i annat fall skulle vi haft råd med mycket mera på utbildningsområdet. De två ståndpunkterna, intagna med kort tidsmellanrum, är inte heller särskilt konsekventa. Likaså är kritiken mot det långsamma arbetet i betygsutreningen illa underbyggd. Utredningen har ju tillsatts nyligen men har haft ett flertal sammanträden och är i full gång med sitt arbete. Där kan den moderate ledamoten genom konstruktiva förslag medverka ytterligare till att arbetet påskyndas. Och eftersom det har frågats varför jag tillsatte den utredningen vill jag understryka att den grupp som är mest berörd av betygen, nämligen eleverna och deras organisationer, inte ville ha det föreslagna betygsystemet, och jag ser det som väldigt viktigt att eleverna är med och stöttar det förslag som vi så småningom kommer att stanna för. Till slut fick vi nu ändå beskedet — och det var synd att det kom så här i debattens slutskede — att moderata partiet i dag inte vill ha en elitskola och att man där inte vill ha någon differentiering av skolsystemet utan vill att vi skall behålla den sammanhållna skolan. Det betraktar jag som det viktigaste beskedet i denna debatt. Det är inte så underligt att jag tog upp den saken i min replik, när herr Burenstam Linder inte svarade i första omgången. Alla våra stora tidningar och TV har ju refererat herr Wallmarks inlägg och slagit upp det stort. Visserligen har det anförts att han är representant för näringslivet. Men det var inte länge sedan han var representant för moderaterna — deras främste talesman i första kammaren i utbildningspolitik. Vi vet att det är rätt goda kontakter mellan moderata samlingspartiet och näringslivet, och därför har jag ansett att jag har fullt fog att ställa frågan. Men det är bra att vi har fått ett klart besked på den punkten. Det tror jag är väldigt viktigt för den utbildningspolitiska debatten, för då kan vi städa undan en rad av de punkter som annars ligger framför en debatt i sakfrågorna.

Sedan kan det finnas olika meningar om vilka praktiska lösningar man skall använda sig av, och därvidlag skall vi inte vara doktrinärt bundna vid olika ståndpunkter därför att vi just nu använder en viss metod. Jag vet att man kommer att inta samma attityd från verkets sida. Jag vill hänvisa till den debattskrift om skolans arbetsmiljö som SIA-utredningen redan har presterat, som jag tycker är en bra utgångspunkt för debatten ute i skolorna — en debatt som jag hoppas att lärare, elever, övrig personal och politiker skall ägna tid och intresse åt. Den kommer att så småningom ge oss ett underlag för ett beslutsfattande i denna riksdag, där vi steg för steg — innehållsmässigt — skall försöka göra skolan bättre. Jag är, som sagt, övertygad om att vi, när vi i slutet av denna månad får resultatet av den stora internationella undersökningen, skall finna att vi — trots det intensiva reformarbete vi bedrivit i Sverige på både grundskolenivå och gymnasieskolenivån — i detta läge åstadkommer bra resultat. Och då har vi det stora tunga och besvärliga yttre reformarbetet bakom oss. Vi kan nu helt koncentrera oss på att innehållsmässigt göra skolan bättre samtidigt som många andra länder står inför uppgiften att göra den smärtsamma process som övergången från en parallellskola till en sammanhållen skola innebär. Fru talman! Som sista punkt vill jag, för att bevisa att man inte ens i dessa länder som bibehållit det gamla urvalssystemet är helt utan problem, läsa följande: ”En undersökning som gjorts vid flera gymnasier avslöjar att mer än hälften av eleverna visar sig absolut inte kunna säga när Corneille,” — — — ”Balzac, Robespierre eller ens Kristus levde. Tre fjärdedelar av dem har aldrig hört talas om reformationen och känner inte till tidpunkten för ryska revolutionen. ”Som regel” säger en lärare ”betraktar eleverna alla händelser före 1960 med en paleontologs ögon”. Ett annat läraromdöme är att de skriftliga proven är en bråte banaliteter och fraser utan början och slut. Man kan ha nått en fil. kand. och ändå göra grova stavfel.” Dessa omdömen är alltså inte hämtade från den svenska debatten, från Svenska Dagbladet, utan de återfinns i en artikel i Le Figaro under rubriken Inte längre samma kultur, inte längre samma barn. Den franska skolan är, som alla vet som deltar i denna debatt, den gamla urvalsskolan, och citatet visar att man där kan föra exakt samma debatt och diskussion om kvalitet och prestationer. Jag har, för att ytterligare något nyansera diskussionen, velat anföra detta, och det kan kanske också något medverka till att överbrygga motsättningarna.
Fru talman! Jag vill bara säga några få ord beträffande frågan om den sociala snedrekryteringen. Den har självfallet varit ett utomordentligt allvarligt problem och är det alltjämt. Och det är riktigt, som utbildningsministern säger, att liberala politiker ivrigt har strävat efter att göra någonting åt detta — alltifrån Adolf Hedin och Fridtjuv Berg till Bertil Ohlin och Gunnar Helén. Själv har jag vid flera tillfällen tagit upp denna fråga i riksdagen och uttryckt bekymmer över det sätt på vilket den minskade tillströmningen till universiteten påverkar rekryteringen från social utgångspunkt. Vad beträffar den mening ur broschyren som jag citerade kan den väl knappast vara ett direktcitat av Ragnar Edenman. Skulle det trots allt vara så, får jag självfallet ompröva min uppfattning om hans saklighet.
Fru talman! Utbildningsministern sade att jag hade dömt ut skolan. Han måtte på nytt ha haft en ny debattmotståndare. Jag välkomnade den ökning vi har haft i omfattningen av skolutbildningen, att det är fler som går i skolan och att det satsas mera pengar på den. Jag framlade sedan en serie förslag till hur man ytterligare skulle kunna förbättra den, och jag gjorde det mot bakgrund av den kritik som framställts från en lång rad håll. Hur kan man kalla detta för att döma ut skolan? Utbildningsministern fann också någon brist på logik i att jag dels i mitt första inlägg sade att Sverige är ett ekonomiskt högtstående land — det är ingen hemlighet; det kan man läsa i vilken statistikbok som helst — dels påpekade att vår relativa position förändrats till det sämre ungefär sedan 1965. Vi har haft en lägre utvecklingstakt här i landet än man haft i andra länder — det är inte heller någon hemlighet. Detta har skapat en lång rad ekonomiska svårigheter, som är bekanta för många människor och självfallet också för Ingvar Carlsson. Vad kan det finnas för motsättning i dessa två konstateranden? Den ligger åtminstone inte på det logiska planet, som utbildningsministern vill göra gällande. Det är fantastiskt att höra hur utbildningsministern försöker blåsa upp det till något enormt att jag ”till slut” tagit avstånd från den s.k. elitskolan. Jag läste de där små raderna om elitskolan i interpellationssvaret, och jag fann inte någon speciell anledning att hetsa upp mig över vad som stod där, helt enkelt därför att jag inte sett att vi i riksdagspolitiken lagt fram några förslag som visar att vi skulle vilja ha någon skola för en begränsad elit. I det program jag själv lade fram mot slutet av mitt inlägg fanns ingenting som skulle innebära något sådant. Tvärtom! Slutligen vill jag påminna utbildningsministern om att de synpunkter jag framförde med ledning av vad bl.a. en yrkesman som Sven Delblanc påpekat vittnar om ett intresse av helt annat slag än det som utbildningsministern med sådan förtjusning tillvitar mig. Jag har fortfarande inte fått någon synpunkt från utbildningsministern på det faktum att den nya skolan, genom att man har sänkt kvalitetskraven i själva skolan som kunskapsförmedlare, har kommit att ge ett ökat övertag åt de elever som har en familjebakgrund som är studieinspirerande. Hur som helst, mot bakgrund av det ställningstagande som herr Carlsson fann en glädje i att jag ”till slut” hade gjort, förklarade han — om jag förstod det rätt; det kanske vi kan få klarlagt — att han skulle vara beredd att göra något slags omprövning; han skulle inte vara doktrinärt bunden, sade han. Fanns det här en antydan om att det verkligen, trots de ganska så självbelåtna tonfall som anslogs i interpellationssvaret, är dags att göra en rejäl omprövning mot bakgrund av de synpunkter som framförts från en lång rad håll och som jag i mitt första inlägg citerade och refererade?
Fru talman! Den senaste frågan — eller kanske t.o.m. den sista frågan — som herr Burenstam Linder ställde anser jag finns besvarad redan i direktiven till SIA-utredningen. Där slås klart fast att utredningen skall pröva vilka åtgärder som kan vidtas för att innehållsmässigt göra skolan bättre. Jag har dessutom följt upp frågan med direktiven till SSK utredningen, som skall pröva de organisatoriska konsekvenserna av t.ex. större skollokaler och beslutanderätt. Jag vet att exempelvis herr Wikström på sitt partis vägnar är intresserad av just den delen.

I den debatten vill jag gärna delta, och från den utgångspunkten tror jag att den långa diskussionen i kammaren kanske trots allt har varit välgörande.
Fru talman! Jag fäste mig vid att utbildningsministern i sitt näst sista inlägg om elitskolan sade att därför att jag hade gjort ett uttalande om elitskolan skulle man nu kunna tänka sig att samarbeta och att han för sin del inte skulle vara doktrinärt bunden vid utformningen av förbättringar av skolan. Det verkade som om det fanns något nytt initiativ — men det var kanske helt fel? Av hans senaste inlägg föreföll det som om jag hade tagit miste där. Detta vore i så fall beklagligt. Det vore beklagligt därför att kvar från denna debatt står också att det, att döma av en lång rad rapporter som man läser, behövs åtgärder för att ge ungdomen bästa möjliga framtid genom att ge den bättre kunskaper i skolan än den under nuvarande förhållande tycks få. Utbildningsministern och jag är helt överens om att någon svartmålning skall vi inte ha — det är alltid fel med svartmålning — men att vi skall iaktta och se vad som tycks vara en verklighet. Jag blir därför förvånad när jag läser dessa långa rader av olika utredningar, som ger vid handen att det tycks finnas missförhållanden som utbildningsministern inte riktigt vill erkänna.

Herr talman! Herr Winberg har frågat statsministern om han anser det finns grund för ett påstående att domstolarna i sitt arbete påverkas av politiska värderingar och om han anser att domstolarna också i framtiden skall ha en självständig och oberoende ställning i förhållande till den politiska makten. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Lagstiftningen är ett av de medel som statsmakterna har för att uppnå sina politiska mål. Det är domstolarnas uppgift att tillämpa den av statsmakterna beslutade lagstiftningen. Så till vida är domstolarnas verksamhet ett led i det politiska skeendet. Lagstiftningen måste utformas så att den ger utrymme för domarens bedömning av olika förhållanden i det konkreta fallet. Det är angeläget att denna bedömning grundar sig på en ingående kännedom om samhällsförhållandena. Det förutsätter att domaren har en allsidig kunskap och erfarenhet av samhällslivets olika skiftningar. Domarutredningen har i uppgift att undersöka hur detta önskemål skall kunna tillgodoses bättre än för närvarande. Såsom framgår av propositionen med förslag till ny regeringsform anser regeringen att man bör undvika varje risk för politisering av domstolarnas verksamhet. I denna proposition har också de bestämmelser i vår nuvarande regeringsform som syftar till att värna om domstolarnas självständighet och oberoende ställning intagits i sak oförändrade.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Den ställdes i början av året mot bakgrund av den diskussion om domstolarnas ställning som då var förhållandevis livlig i olika fora och med hänsyn till att ett meningsutbyte i frågan rimligen också borde förläggas till landets parlament, inte så att riksdagen skulle vara något slags exklusivt forum för ett sådant meningsutbyte men därför att riksdagen heller inte borde ställas utanför det. Nu har tre månader gått sedan interpellationen ställdes, och debatten är i varje fall för tillfället kanske inte av den relativa intensitet som fallet var då. Efter det att interpellationen ställdes har också det viktiga faktum inträffat att proposition med förslag till ny grundlag lagts på riksdagens bord. Principfrågan kvarstår emellertid och har samma vikt som förut. ställning i förhållande till den politiska makten ställning i förhållande till den politiska makten Grunden för domstolarnas ställning i vårt land och i andra länder liknande vårt är ju den s.k. maktfördelningsläran som närmast härstammar från Montesquieu.

Professor P. O. Ekelöf har uttryckt självständighetsprincipen så att om ett statsråd eller en hovrättspresident skulle ta sig före att påpeka för en underrättsdomare hur man väntar sig att han skall bedöma ett visst mål, så har denne att undanbe sig all sådan inblandning i sin tjänsteutövning. Naturligt nog har frågan om domstolarnas ställning i förhållande till statsmakterna i övrigt ingående behandlats av både författningsutredningen och grundlagberedningen. Statsrådet hänvisar i svaret till att bestämmelser som skall garantera domstolarnas självständighet i rättstillämpningen har intagits i propositionen med förslag till ny regeringsform, och jag får väl tolka det som ett svar på fråga nr 2 — propositionen förelåg ju, som jag tidigare nämnt, inte när interpellationen ställdes. Det bör noteras här att grundlagberedningen menar att den kanske viktigaste garantin för att domstolarna skall fullfölja sina uppgifter på ett för den enskildes rättstrygghet tillfredsställande sätt ligger i att de i grundlag tillförsäkras självständighet i sin rättstillämpande verksamhet, vilket ju när det gäller domstolarna betyder så gott som hela deras verksamhet. Om principen att domstolarna även i fortsättningen skall inta en i förhållande till statsmakterna i övrigt — eller låt oss säga den politiska makten — självständig och oberoende ställning, förefaller det av statsrådets svar och dess hänvisning till förslaget till ny regeringsform som om det nu inte skulle råda några delade meningar. Grunden för principen måste vara det utomordentligt viktiga rättssäkerhetskravet för den enskilde: kravet att lika fall skall behandlas lika, liksom möjligheten att man på grundval av tidigare avgöranden skall kunna förutse utgången av likartade tvister. Domstolen får inte överraska parterna genom sin dom. Det förefaller mig som om svaret i dag inte går riktigt ihop med ett av justitieministern förra året gjort uttalande av innebörd att domstolarnas självständighet i förhållande till regeringsmakten nu inte har samma betydelse som förr. I principen om domstolarnas självständighet och oavhängighet ligger rimligen också att de enskilda domarna, vare sig de nu är yrkesdomare eller lekmannadomare, inte vid sina avgöranden får ta ovidkommande hänsyn till vad andra myndigheter eller ta någon hänsyn alls till vad t.ex. de som besitter den politiska makten anser önskvärt i det särskilda fallet. Men i principen ligger också att de inte heller får låta sina privata uppfattningar i skilda frågor, t.ex. politiska, religiösa eller andra åskådningsfrågor få någon betydelse vid avgörandena i det särskilda fallet. Detta kommer ju bl.a. till uttryck i domareden, inte minst i orden ”efter bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra”. I den pressdebatt som pågick vid tiden för interpellationens framställande diskuterades en hel del yttranden från justitieministern eller andra företrädare för justitiedepartementet.

Jag är, herr talman, medveten om att tidningsreferat inte alltid ger hela sanningen och att delar av den ibland blir förvanskad, men dessa referat ger tillsammantagna intryck av en något annan attityd till domstolarnas självständighet än den som t.ex. kommer fram i förslaget till ny regeringsform. I interpellationssvaret sägs att domstolarnas verksamhet är ett led i det politiska skeendet, därför att domstolarna tillämpar den av statsmakterna beslutade lagstiftningen. Det här blir nästan en semantisk fråga, vad som är politik eller inte, och om man tillhör den riktning i samhällsdebatten som förmenar att allt är politik. Jag tillåter mig ha den uppfattningen — och jag tror att den delas av många både inom och utom domstolarna — att lagtolkning och rättstillämpning inte behöver innebära att detta är en politisk verksamhet. Herr talman! Jag skall sluta med två konstateranden. Det ena blir att något svar på den i interpellationen ställda frågan, om det kan anses vara någon grund för påståenden att domstolarna i sitt arbete påverkas av politiska värderingar, inte har lämnats. Det andra är att det i svaret i anledning av den andra frågan sägs att domstolarna i framtiden skall verka självständigt ungefär på samma sätt som för närvarande. Men detta ställning i förhållande till den politiska makten andra konstaterande följs av frågan: Går vad som sägs i svaret egentligen ihop med uttalanden dels att domstolarnas självständighet i förhållande till regeringsmakten inte längre har samma betydelse som förr, dels att domstolarna måste mer än förut arbeta i nära kontakt med politikerna och följa deras intentioner?
Herr talman! Det är väl först att konstatera att herr Winberg tydligen nu har frångått det något suddiga påstående som fanns i interpellationen, där han talar om att det skulle finnas risker för en politisering av rättskipningen. Vad han nu menar med det? Det skulle man gärna ha velat få en förklaring till. I anledning av vad herr Winberg i övrigt sade vill jag påpeka att det är nog bra att man läser tidningen, herr Winberg, men det finns i varje fall för jurister möjligheter att något lättare få uppgifter om vad som har sagts och sägs från justitiedepartementets sida. Herr Winberg kan t.ex. läsa januarihäftet av Svensk Juristtidning, som innehåller en ganska utförlig analys av och redogörelse för debatten i Finland av den frågeställning som herr Winberg och jag nu debatterar. Där finns bl.a. ett mycket ingående referat av ett anförande som jag höll förra sommaren i Finland. Det är klart att mitt föredrag i Finland kan jag inte begära skall vara känt för herr Winberg, men Svensk Juristtidnings referat av det borde väl herr Winberg i alla fall ha haft möjlighet att ta del av. Sedan påstod herr Winberg att jag skulle ha sagt att principen om domstolarnas självständighet inte skulle ha samma betydelse i dag. Jag förmodar att herr Winberg i det fallet syftar på mitt anförande i Göteborg när det invigdes en ny kammarrätt, men det har herr Winberg läst illa, för om jag nu får citera ur det så säger jag: Domstolarna är enligt den klassiska läran från 1700-talet självständiga gentemot regeringsmakten. Regeringen får inte ge direktiv hur domstolarna skall döma. Denna tankegång riktade på sin tid närmast sin udd mot kungamakt och feodalmakt. I dagens samhälle har den inte samma betydelse. Men det är väl klart, herr Winberg, att vi inte i dag, i det demokratiska Sverige, har samma behov av att åstadkomma skydd emot kungen, och någon feodalmakt har vi i varje fall inte.

Det citat som herr Winberg anförde om domarnas oavsättlighet tycker jag också var en förvanskning av vad jag har sagt. Jag undrar varifrån herr Winberg har fått det citatet. Det är ju så att i Finland har man diskuterat frågan om inte domarna borde tillsättas på politisk väg i någon form och att det skulle finnas möjligheter att endast ge domarna viss tids förordnande och därefter ompröva om detta skall förlängas. På detta svarar jag att det inte finns någon grund för att man i Sverige skulle diskutera något sådant — så mycket mindre som hela utvecklingen i Sverige går emot att ge alla anställda ett starkare anställningsskydd. I en sådan situation skulle det väl vara ganska orimligt att diskutera en försvagning av innebörden av den oavsättlighet som domarna har i dag. Jag skulle därför vilja be herr Winberg att närmare studera vad som har sagts i första hand i Svensk Juristtidnings januarinummer. Det finns inte i vad som har sagts från departementet och inte heller i de direktiv som har getts för domarutredningens arbete något som på något sätt står i strid med de tankegångar vilka ligger bakom det som i förslaget till regeringsform skrivs om domstolarnas verksamhet.

Herr talman! För att börja med oavsättlighetsprincipen vill jag säga att det som jag anförde var ett referat av vad justitieministern hade sagt i Lund. Justitieministern hade där, om referatet är riktigt, precis som nu, betonat att det mera var en anställningstrygghetsfråga än en rättstrygghetsfråga. Jag menar att den väsentliga anledningen till att vi har en regel av innebörd att domarna i princip skall vara oavsättliga är ju hänsynen till den rättssökande allmänheten, som kräver att domarkåren är fristående i förhållande till statsmakten. Det är betoningen av att det mera skulle vara en anställningstrygghetsfråga som jag vänder mig emot. Men om statsrådet nu mer vill betona rättssäkerhetsprincipen är jag nöjd. Jag tycker också att det är riktigt om statsrådet, som har skett i propositionen om regeringsformen, nu hävdar självständighetsprincipen för domstolarna. Men att döma av de referat som jag sett bl.a. i Svensk Juristtidning av vad statsrådet sade vid invigningen av kammarrätten i Göteborg menar jag, att det finns vissa risker för att statsrådets mening kan tolkas så att innebörden av självständighetsprincipen numera inte är densamma som förut. Men låt mig, herr talman, komma tillbaka till frågan om de politiska värderingarna, som statsrådet egentligen inte gått in på i denna debatt men som interpellationen berör. Jag vill framhålla att objektiviteten hos domstolarna och frågan om domarna kan påverkas av politiska värderingar är viktiga spörsmål. Men jag undrar om det verkligen finns belägg för att domstolarnas bedömning skulle påverkas av att de vet att en part hyser den ena politiska uppfattningen eller den andra. Jag tror att både yrkesdomare och lekmannadomare i hög grad strävar efter att ha en objektiv inställning i sina mål. Det är naturligtvis för en yrkesdomare lika litet som för någon annan människa möjligt att nå den yttersta graden av objektivitet. Varje tanke, varje ord och varje handling som kommer från vederbörande kommer ju från ett subjekt. Jag menar att i denna fråga är det väsentliga den strävan till objektivitet som finns inom olika utstakade handlingsramar. Jag tror inte att man kan påstå annat än att det är en strävan hos praktiskt taget varje yrkesdomare att vederbörandes politiska värderingar inte skall influera de avgöranden som han måste fatta i sitt arbete.

Men också när det gäller lekmannadomarna är det åtminstone min erfarenhet att de i det övervägande antalet fall fyller högt ställda krav på objektivitet i sin rättstillämpning. Våra nämndemän väljs ju av politiska instanser. I och för sig kan man naturligtvis ifrågasätta om det kunde ske på annat sätt — det förekommer väl motioner en och annan gång här i huset om det — men jag tror inte man kan hitta något sätt som skulle vara bättre. Jag måste säga att jag ytterst sällan som ordförande i underrätt har kunnat märka att vederbörande nämndemäns politiska uppfattning har slagit igenom när de skall fatta avgörande i konkreta fall. Det har ju i den pressdebatt som jag tidigare nämnt uttryckts farhågor just för vad man har kallat en ökad politisering av nämnden. Det här är delvis också ett svar på statsrådets fråga om vad jag menade när jag i interpellationen talade om att det fanns risk för en politisering av domstolarnas verksamhet. Jag menar att det inte är någonting att vinna om de olika politiska partierna försökte att på olika sätt binda ”sina” nämndemän närmare vid sig, så att de i högre grad än för närvarande skulle känna sig som representanter för ett visst politiskt parti. Jag tror att vi också skall komma ihåg att nämndemännen till skillnad från övriga politiskt valda förtroendemän inte rimligen bör kunna åläggas något politiskt ansvar för de avgöranden som de träffar.

Herr talman!

Det sammanlagda antalet intagna i landets fångvårdsanstalter och häkten uppgick den 1 april 1973 till 5 461. Av dessa var 200 kvinnor. På Hinseberg fanns vid denna tidpunkt 107 intagna, av vilka 75 vistades på sluten och 32 på öppen avdelning. 13 kvinnor var vid samma tillfälle intagna på den öppna tillsynsanstalten Båtshagen, som är belägen i omedelbar närhet av Hinseberg. Herr Möller framhåller själv en del positiva sidor hos Hinsebergsanstalten, t.ex. dess gynnsamma läge, utbudet av varierande aktiviteter som samtalsoch gruppterapi samt tillgång till studier. Utöver detta vill jag framhålla att anstalten byggnadsmässigt är en av våra bästa anstalter. De intagna bor i paviljonger, var och en med plats för 20 intagna. Klientelet differentieras på olika paviljonger på så sätt att en av dessa förbehålls ungdomar medan en annan är avsedd för allvarligare kriminellt belastade. Flertalet av paviljongerna är nybyggda. En äldre byggnad, som hittills har utnyttjats som öppen avdelning, kommer inom kort att ersättas med en ny. Jag vill vidare framhålla att Hinsebergsanstalten har rikt differentierade sysselsättningsmöjligheter med tillgång till såväl inomsom utomhusarbete. Antalet anställda är större än på andra anstalter av motsvarande storleksordning. Anstalten kommer fr.o.m. den 1 januari 1974 att tillföras en fast anställd psykiater med placering i frivårdsdistriktet i Örebro. Inom kriminalvårdsstyrelsen pågår arbete för att i samverkan med arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen ytterligare differentiera den yrkesutbildning som redan bedrivs på anstalten. Av vad jag har sagt framgår att jag inte delar herr Möllers uppfattning att de intagna på Hinseberg är allvarligt missgynnade i förhållande till de manliga intagna i landets fångvårdsanstalter. Men i likhet med herr Möller anser jag att även de kvinnliga intagna har behov av en gradvis utslussning i samhället. Jag har därför i statsverkspropositionen framhållit att man skall ägna särskild uppmärksamhet åt denna fråga i samband med genomförandet av den kriminalvårdsreform som har beslutats av årets riksdag. Justitieutskottet har uttalat att man vid de lokalanstalter som nu kommer att inrättas bör anordna särskilda avdelningar för kvinnor liksom att särskilda frigångshem kan tänkas bli tagna i bruk som lokalanstalter för kvinnliga intagna på orter där antalet dömda kvinnor motiverar en sådan åtgärd. Jag delar justitieutskottets uppfattning och vill framhålla att härigenom uppnås en gradvis utslussning och ökade differentieringsmöjligheter. Med hjälp av frigångsinstitutet kan man vidare öka de intagnas valmöjligheter när det gäller utbildning och sysselsättning. Den tidplan för kriminalvårdsreformens genomförande som har antagits av riksdagen innebär att kvinnoräjongens integrering i det nya regionala systemet skall vara genomförd under en femårsperiod räknad från den 1 januari 1974. Med hänsyn till den vikt som frågan om de kvinnliga intagnas förhållanden måste tillmätas bör reformen i denna del genomföras så snart de praktiska förutsättningarna härför föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation, men jag är inte nöjd med svaret. Justitieministern vill inte anse att de intagna på fångvårdsanstalten Hinseberg är allvarligt missgynnade — även om åtskilligt i själva slutet av svaret är att ta fasta på. Huvudpoängen i interpellationen var att just genom att det bara finns en anstalt för kvinnliga intagna så sker en faktisk diskriminering. Jag vill fråga justitieministern rakt på sak om inte dessa fyra förhållanden i praktiken verkar diskriminerande: 1. Det gäller en riksanstalt i Västmanland, dit alla kvinnliga intagna i landet förs. Betyder det inte en enorm isolering under fångvårdstiden för dem som bor t.ex. i Norrland eller i Skåneområdet? Närkontakten vid både telefonsamtal och permissioner och i fråga om anhörigas besök blir i realiteten nästan strypt. 2. Motsvarande gäller vid frigivningen och dess förberedelse. Blir det, herr justitieminister, inte oerhört mycket svårare för anstalten och för de intagna själva att söka skaffa fram arbete och bostad då det kan behöva ske på platser som ligger både 30 och 80 mil från riksanstalten? 3. Genom att praktiskt taget alla kvinnliga intagna är på Hinseberg blir det en för återanpassningen olämplig kategoriblandning som inte finns på manliga anstalter. Frågan är då: Är det rimligt att behöva ha personer dömda till ungdomsfängelse tillsammans med flerfaldigt dömda intagna, och är det rimligt att ha dem som dömts för rattfylleri tillsammans med dem som dömts för mycket svåra narkotikabrott? 4. Att man bara har en anstalt förutsätter ur säkerhetssynpunkt vissa rigorösa krav och att miljön aldrig ändras för de intagna; de blir kvar på samma plats. Är det rimligt, vill jag därför fråga, att ur återanpassningssynpunkt ha det så, att de intagna berättigat kan skriva: ”De manliga intagna har möjlighet att byta anstalt samt att efter viss del av avtjänat straff förflyttas till koloni. Detta för att få ett avbrott i tristessen och lätta på trycket. De s.k. kolonier som vi kvinnor har tillgång till fyller inte den funktion som en koloni skall ha. Dels är de belägna inom anstaltsområdet och dels blir det inget ombyte av miljö, vilket torde vara en av de viktigaste faktorerna.” Herr talman! Kvinnorna är redan faktiskt diskriminerade på en rad sätt i vårt samhälle. Skall de därtill behöva ha det sämre bara därför att de i fråga om antalet dömda är så få, att det bara finns en riksanstalt? Det är problemet i grunden, och det är därför som jag gärna önskar få veta justitieministerns principiella syn på problemen med dessa fyra frågor: avstånden under anstaltstiden, avstånden vid frigivningen, blandningen av alla intagna och en miljö utan starkt hopp om omväxling. Detta är ju kärnfrågorna. Men synen på allt detta är viktig av ett annat skäl också. Justitieministern säger något mycket bra i slutet av interpellationssvaret, nämligen dels att lokalanstalter skall ordnas ute i landet med avdelningar för kvinnor, dels att kvinnoräjongen skall integreras i det regionala systemet. Det överensstämmer med den syn som jag pläderat för, på grund av en riksanstalts inneboende svagheter, och följdfrågan är då bara: Kommer justitieministern att även när det gäller lokalanstalternas kvinnoavdelningar i viss mån prioritera dessas uppbyggnad? Och den andra följdfrågan blir: Nuvarande förhållanden med avståndsproblemen och med en mycket stor andel narkotikaskadade måste innebära att den personal på Hinseberg som arbetar med frigivningen har en enorm arbetsbörda. Kan därför med tanke på detta klientels svårigheter justitieministerns ord om vikten av gradvis utslussning i samhället tolkas så, att en personalutvidgning med tiden kan ske just när det gäller den personal som arbetar med frigivningen? Herr talman! Tillåt mig några korta sidokommentarer som är på sin plats när det gäller dem som verkligen driver dessa frågor. Jag vill peka på att Fredrika Bremer-förbundets kongress i lördags och söndags behandlade en motion i denna sak och beslöt att ta upp de kvinnliga fångarnas situation till granskning. Mer än andra har Göteborgs-Tidningen väckt en opinion i denna fråga genom den stora reportageserien av Lisbeth Brattberg den 12—15 mars i år. Vi har också två andra aktuella belägg. 60-poängsuppsatsen i sociologi vid Örebrofilialen denna vår Kvinnliga brottslingar av Johnny Modigh och Martin Evertsson, tecknar en utförlig bild av de intagnas förhållanden. Det gäller både redovisningar såsom att den slutna delen av anstalten stängs kl. 20 vardag som söndag och helgdag, den statistik som presenteras och diskussionen om just hur återanpassningen måste utformas så att den underlättar ett normalt liv senare. Gösta Fridlunds bok Kvinnor i fängelse, även om den som det står i förordet anlägger partssynpunkter, innehåller också mycket att ta fasta på. Låt mig slutligen tillägga att anstaltsledningen såvitt jag kunnat se av en rad dokument och andra indicier verkligen vinnlagt sig om att göra det bästa av situationen. Men ramen kan vara svår, och det är det vi diskuterar. För det må vara att anstalten ur byggnadssynpunkt är bra och ligger vackert — det senare framhöll jag i interpellationen för att den balansen skulle vara gjord — men för att ändra på grundbetingelserna och göra det snabbt är jag tacksam för kommentarer av justitieministern till följdfrågorna som nu aktualiserats.
Herr talman! Jag tycker att man ändå kan säga att tankegångarna bakom kriminalvårdsreformen, som riksdagen nyligen har fattat beslut om, går helt och hållet i den riktning som herr Möller anser vara önskvärd och riktig. Men det är ju i sista hand fråga inte bara om vad som är rimligt utan också om vad som är möjligt. Jag tycker inte att jag behöver gå så särskilt djupt in på detta, för det är ju alldeles klart att det finns en gräns för utbyggnaden av lokalanstalter och för vad som är möjligt att uppnå i fråga om kontakter med familj och arbetsmiljö. Med det ringa antal kvinnliga fångar som vi har finns det ju knappast några ekonomiskt rimliga möjligheter att åstadkomma samma differentiering som vi nu skall genomföra för de manliga fångarna.

Herr Möller ställde några frågor. Han undrade om inte detta att man bara har en anstalt innebär en ökad isolering i förhållande till familj och miljö. Jo, relativt sett gör det naturligtvis det, i förhållande till vad vi kan göra och tänker göra för de manliga fångarna. Är det inte svårare att skaffa arbete och bostad, när avstånden är längre till de intagnas hemorter, frågade också herr Möller. Jo, det är det givetvis. Vidare frågade herr Möller om det inte i och för sig är ett önskemål att vi har minsta möjliga kategoriblandning. Jo, naturligtvis är det det. Jag har också i mitt svar försökt redogöra för hur vi med de möjligheter som står till buds försöker förhindra alltför stark kategoriblandning. Om jag sedan uppfattade de övriga följdfrågorna rätt, så rörde de praktisk-organisatoriska frågor som det närmast ankommer på kriminal vårdsstyrelsen att försöka förverkliga efter de tankegångar som ligger bakom kriminalvårdsreformen. Där vill jag fråga om inte herr Möller delar min uppfattning att vi genom kriminalvårdsreformen verkligen har försökt göra ansträngningar i den riktning som både herr Möller och jag anser vara riktig när det gäller de kvinnliga fångarna. Beträffande personalen slutligen har jag i mitt svar upplyst om att vi redan i dag har en relativt sett större personal på Hinseberg än vid de övriga anstalterna. Jag vill också göra gällande att det knappast finns något land i världen där personaltätheten är så stor som i Sverige. Vi har ungefär lika stor personal som antalet intagna på anstalterna. I andra länder brukar proportionerna vara en fångvårdare på tre, fyra, fem eller ända upp till tio intagna. Vi har alltså när det gäller personalen redan gjort stora ansträngningar för att tillgodose föreliggande behov.
Herr talman! Jag noterar tacksamt justitieministerns erkännande att det av naturliga skäl är betydande svårigheter förknippade med att det för närvarande finns bara en fångvårdsanstalt för kvinnor. Och det gör jag särskilt därför att det i interpellationssvaret står: ”Av vad jag har sagt framgår att jag inte delar herr Möllers uppfattning att de intagna på Hinseberg är allvarligt missgynnade i förhållande till de manliga intagna i landets fångvårdsanstalter.” Jag tycker därför att det var värdefullt med det besked som justitieministern nu lämnade. Sedan vill jag svara direkt på justitieministerns fråga om kriminalvårdsreformen. Jag anser att den är en god principiell grund att stå på när det gäller att åstadkomma förbättringar för de intagna kvinnorna. En av de två viktigaste följdfrågor som jag ställde — som justitieministern inte svarade på — var emellertid vilken snabbhet man kunde räkna med att sådana här lokala anstalter med paviljonger för kvinnorna på en del håll ute i landet kan komma till stånd. Det kan inte vara enbart en administrativ fråga för kriminalvårdsstyrelsen att planera för den saken. Jag vill minnas att det i sammanhanget har talats om ett 15-årsprogram för utbyggnaden av lokaliteterna. Här skulle det därför vara värdefullt att höra justitieministerns mening. Om man prioriterar denna utbyggnad mycket högt och ser den inte minst som en jämlikhetsfråga när det gäller de kvinnliga intagnas situation i framtiden, anser inte justitieministern då att den utbyggnaden är mycket väsentlig i förhållande till mycket annat som också har hög angelägenhetsgrad? Vad sedan personalen beträffar tog jag bara upp dem som sysslar med frigivningen. All modern kriminalvård skall ju inriktas på återanpassning, och då är det oerhört viktigt att man kan ordna med arbete och bostad åt de frigivna. Det är, menar jag, svårt att ordna med sådant från ett ställe som Frövi i Västmanland, som ligger mycket långt från många av de intagnas bostadsorter. När då i själva interpellationssvaret justitieministern bara hävdar att antalet anställda är större på Hinseberg än på andra anstalter av motsvarande storleksordning har ni i och med det missat en del av själva poängen, nämligen att det ”klientel” som finns på Hinseberg är mycket mer svårbearbetat än annat ”klientel” på våra fångvårdsanstalter. Jag skall bara återge ett par meningar ur årsredogörelsen från Hinseberg för 1969. Där heter det att de på Hinseberg är i många avseenden ”mer arbetskrävande, mer psykiskt skadade och kräver mer omedelbara åtgärder när det gäller barn och andra närstående än vad fallet är med intagna på en mansanstalt”. Härtill kommer, anförs det, att Hinseberg är en riksanstalt med därav följande problem. För övrigt gäller också att en mycket stor andel är narkotikaskadade, vilket gör arbetet mycket svårt. Därför menar jag, herr justitieminister, att man inte kan se på den renodlade statistiken och säga att antalet anställda per intagna är högt och att på Hinseberg två assistenter sysslar med återanpassningen, dvs. frigivningens problem. Det finns nämligen en besvärlig flaskhals när det gäller att klara de intagnas inpassande i samhället, och man har länge önskat få en personalförstärkning till tre i det här avseendet. Detta kan synas vara ett litet och administrativt problem, men det är i själva verket en kärnfråga när det gäller hur man skall kunna hjälpa kvinnorna. Till sist vill jag påtala att den bild som ges i interpellationssvaret — att man kanske inte lever i en helt sluten värld på Hinseberg tack vare Båtshagen — blir litet missvisande. Båtshagen är nämligen en skyddsanstalt med 15 platser. Den är avsedd för dem som är dömda till skyddstillsyn, och dessa får tillbringa de två första månaderna där. Denna anstalt tillhör frivården, och det är alltså en anstalt som Hinseberg inte rår över. Man har bara möjlighet att från Hinseberg då och då placera en, två eller någon gång högst tre personer på Båtshagen. Detta innebär i själva verket att Hinseberg är en sluten värld för sina intagna som kanske måste leva fyra år, av ett utmätt straff på sex år, på denna enda plats. Så har de manliga intagna det ofta inte!
Herr talman! För att återkomma till planeringen i enlighet med kriminalvårdsreformen har jag redan i interpellationssvaret upplyst herr Möller om att planeringen skall påbörjas nu omedelbart den 1 juli med sikte på den 1 januari 1974. På grund av frågans vikt för de kvinnliga fångarna är det meningen att man skall ta särskild hänsyn till deras förhållanden vid denna planering. Avsikten är att man under en femårsperiod skall försöka genomföra den nya organisationen. Att själva byggandet av en del av lokalanstalterna kanske kan dra ut längre på tiden — byggandet är planerat för en femtonårsperiod — är en annan sak. Om herr Möller nu, när han talar om personaltätheten, syftar på frivårdspersonalen vill jag påpeka att huvudtanken bakom kriminalvårdsreformen är att man skall bygga ut frivårdssidan med hänsyn till att vi i dag uppfattar den delen som den viktigaste. Herr Möller vet att kriminalvårdsreformen innebär en kraftig ökning av frivårdspersonalen med ett hundratal personer redan från den 1 juli. Jag håller helt och hållet med herr Möller om att det är där som huvudansträngningarna måste sättas in om vi skall kunna räkna med att nå resultat och minska återfallsbrottsligheten. Till slut vill jag bara rätta herr Möller beträffande Båtshagen. Man har faktiskt även möjligheter att från Hinsebergs sida placera intagna på Båtshagen, och det sker också.
Herr talman! Jag erkänner att sådan placering — dock i mycket ringa omfattning — på Båtshagen sker; det sade jag t.o.m. Det förekommer att en, två eller tre kvinnor placeras där. Poängen i det jag anförde om de kvinnliga fångarnas återanpassning när de skall lämna Hinseberg var inte att frivården allmänt i landet skulle rustas upp utan att man har en alltför liten personalstyrka — två assistenter — som sysslar med detta viktiga problem på Hinseberg. Man har t.o.m. delat upp arbetet så att en av assistenterna tar hand om dem som har udda inskrivningsnummer och den andra tar hand om dem som har jämna inskrivningsnummer. Bara det faktum att arbetet ansetts behöva delas upp efter en sådan schablon antyder att personalen är för fåtalig. Jag tar fasta på justitieministerns uttalande att meningen är att man skall ta särskild hänsyn till kvinnorna när regionalplaneringen sker de närmaste fem åren. Men jag hoppas verkligen — även om vi inte fått något sådant besked i dag — att en motsvarande prioritering görs på regeringssidan när det gäller utbyggnaden av lokalanstalter.

Herr talman! Det är på tre punkter som centerpartiets representanter i utbildningsutskottet har funnit anledning att reservera sig mot utskottets ställningstaganden i fråga om vuxenutbildningen. Det gäller samordningen av arbetsmarknadsutbildning och kommunal vuxenutbildning, det gäller de s.k. prioriterade cirklarna och det gäller frågan om den enligt vår mening nödvändiga successiva uppräkningen av anslagen till studieförbund och studiecirklar. Men låt mig, herr talman, innan jag går in på detta, göra ett par mera allmänna reflexioner. I statsverkspropositionen har statsrådet Moberg uttalat, att det är väsentligt, att det fortsatta reformarbetet på vuxenutbildningsområdet koncentreras på frågor som hänger samman med hur rekryteringen skall kunna breddas och hur undervisningen skall läggas upp för att passa människor, som saknar studievana och är mindre studiemotiverade. Detta måste vara frågor som är väsentliga för hela arbetet på vuxenutbildningsfältet. Det är nödvändigt inte bara med hänsyn till förändringarna i produktionslivet och på arbetsmarknaden att öka möjligheterna till vuxenutbildning. Det är en rättvisefråga. Och det är — och detta har fått, tycks det mig, en alldeles särskild relief — en möjlighet att minska en av de klyftor som har blivit biprodukterna i vårt samhälle. En förutsättning för att minska klyftan mellan generationerna är inte minst, att man förstår varandras språk — ibland t.o.m. i rent verbal mening. Lika nödvändigt är det, att man inom vuxenutbildningen når fram till sådana former och metoder som gör, att de människor som söker sig dit av olika anledningar också finner, att de får ut vad de har väntat. Det gäller här inte bara att skapa metoder och attityder som anpassar sig till en bristande studievana och som tar hänsyn till en ibland något bristande — eller skall vi säga osäker, originell — studiemotivation. Det är också en fråga om anpassning till speciella förutsättningar, ibland högst individuella sådana. Det är därför som det är nödvändigt med ett rikt och varierande utbud inom vuxenutbildningen, inte minst när det gäller formerna. Trots kravet från samhällets sida på formella meriter och på en reglerad kompetens är det ju ändå på det sättet — och det bör vara det enligt min mening — att den vuxnes behov av utbildning främst måste ses mot bakgrunden av annat än formella, uniformerade krav. Men det är lika viktigt att i den rika floran av utbud de olika formerna av vuxenutbildning stöder och kompletterar varandra på det sätt som riksdagen flera gånger tidigare har uttalat. Det är nödvändigt, att den enskilde hittar rätt i utbudet — det vill säga hittar vad som passar honom. Det är nödvändigt att ta till vara de samlade resurserna, så att också samhället får största möjliga utbyte av sina insatser. Utskottet har understrukit vikten av en effektiv samordning ute på fältet, bl.a. i kommunerna. Det är att hoppas, att de lokala vuxenutbildningsråden får möjligheter att fullgöra sin samordnande uppgift och att detta sker utan tidsutdräkt. Majoriteten i utskottet har inte funnit anledning att biträda förslaget om en översyn av samordningen mellan arbetsmarknadsutbildning och kommunal vuxenutbildning. Även om vissa samordningsfrågor ingår i uppgifterna för sittande utredningar borde det vara angeläget att redan nu ytterligare ta till vara de konkreta samverkansuppgifter som utan tvivel finns på vissa håll. Ett sådant arbete bör kunna utföras av skolöverstyrelsen. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen A 1i detta avseende. Denna samverkan framstår som ännu mera påtaglig inte minst med hänsyn till att det även i den direkt på arbetsmarknaden inriktade vuxenutbildningen måste förekomma en allmän del. Detta är naturligt. Det går i många fall inte att göra boskillnad i undervisningen mellan det direkt mot yrkeslivet pekande och det som är av mera allmänbildande art. Sektorerna måste gå in i varandra, om jag får använda en sådan bild. Det gäller också den allmänbildande sektorn i förhållande till yrkesområdet. Inte heller har utskottsmajoriteten ansett sig kunna tillstyrka att den särskilda bidragsgivning som nu gäller allmänna studiecirklar i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på en nivå som i huvudsak motsvarar grundskolans årskurs 9 utvidgas till att gälla de båda ämnena religionskunskap och tyska. Under de år som de särskilda bidragen har funnits har antalet cirklar och deltagare i de prioriterade ämnena ökat högst betydligt. Det är glädjande, och det har betytt oerhört mycket för dem som haft en bristfällig utbildning att på detta sätt få en känsla av paritet med de unga som fått den utbildning grundskolan ger. Från 1970 72 har dessa cirklar ökat med 42 procent medan andra, inte prioriterade allmänna cirklar ökade med 6 procent. Åtgärden att prioritera den åsyftade sektorn på denna nivå har alltså visat sig ge resultat. Det kan emellertid med skäl anföras att det i dag inte bara är de här ämnena som är av central betydelse när det gäller att öka kunskaperna och färdigheterna hos de människor som inte fått den utbildning som grundskolan ger. Skolöverstyrelsen har föreslagit att samma tilläggsanslag skulle utgå till cirklar i samtliga ämnen. Det är naturligtvis en kostnadsfråga. Men det bör kunna gå att successivt genomföra en utvidgning av antalet ämnen. Självfallet är det också så att behovet av vissa ämnen under utvecklingens gång framträder med olika styrka. Ämnenas betydelse accentueras av förändrade förhållanden. också i religionskunskap och naturorientering, vilket skulle medföra en kostnadsökning på 3 miljoner kronor.

Det gäller också den förändrade världsbilden och våra förändrade livsvillkor med påträngande problem inte minst i fråga om miljö och resurser. Egentligen, herr talman, skulle jag i det här sammanhanget ha velat undvika att tala om en nivåanknytning av cirkelstudierna. För vuxenutbildningen är en nivåanknytning mer än annars en mycket osäker grund att stå på. Det är emellertid nödvändigt att använda uttrycket för att kunna göra en jämförelse. Jag hoppas att utvecklingen snart skall ge oss möjlighet till en mer adekvat beteckning av de grunder som avses. Jag yrkar bifall till reservationen A 6. Låt mig också, herr talman, understryka nödvändigheten av en kompensation för löneoch prisökningar även i fråga om det arbete som studieförbunden utför för samhället och i fråga om cirkelstudier. Detta måste medräknas i det nödvändiga samhällsarbetet och anslagen löpande anpassas till kostnadsutvecklingen. Det är lika viktigt som att tillvarata möjligheterna till samordning och administrativ förenkling. Jag vill alltså yrka bifall också till reservationerna A 7 och C.